Herr talman! Tror Harald Nordlund att en skatt på sopförbränning skulle minska utsläppen? De smutsiga bränslena kommer alltid att vara de billigaste. Är det den bästa styrprincipen? Jag tycker att det är bättre att utsläppsvillkoren får styra utsläppen och på det sättet styra vad man eldar.
Herr talman! Ja, jag tror och känner mig övertygad om det. Jag tycker att erfarenheten visar att om vi belägger sopförbränningen med skatt skulle man hålla tillbaka den. Eftersom sopförbränningen innebär stora miljöolägenheter är det för mig en riktig åtgärd. Jag kan rapportera från hemmafronten, Uppsala. Nyligen kunde man läsa i en tidning: Uppsala Energi fördubblar sopförbränningen. Jag tror inte att man skulle göra det om det skulle kosta mer att bränna sopor.
Herr talman! Harald Nordlund påpekade att man den senaste tiden har läst väldigt mycket om sopförbränning. Det är inte så konstigt, eftersom man måste uppfylla EU:s krav och de är hårda när det gäller utsläppsvillkor. Jag tror att de incitamenten är en bättre styrprincip än skatterna. Jag är helt övertygad om att det är därför frågan har uppmärksammats och kommer upp till diskussion.
Herr talman! Jag har uppmärksammat frågan därför att rapporterna säger att utsläppen är mycket högre än vi tidigare har trott.

Herr talman! Jag hade tänkt att fråga vilken av reservationerna Harald Nordlund tänkte stödja. Jag är glad att vi får stöd för reservation 14. Man kanske kunde önska att Folkpartiet även tittade på reservation 8 som handlar om dioxiner. Jag skulle vara glad om vi kunde få stöd även där. Jag delar Harald Nordlunds uppfattning om att vi inte ska gå in i ett sopförbränningssamhälle. Uppsala har alltid jagat mer sopor. I Södertälje, som jag kommer från, har vi under alla år fått propåer från Uppsala om att man har velat öka sin sopförbränningsmängd. Det är naturligtvis mycket oroande att sådant sker. Vi är överens om att ha något slags förbränningsskatt. Vi är tre partier som tycker så. Vi måste kanske försöka skärpa diskussionen och se om det kan komma andra intelligenta förslag till regeringen - som tydligen inte är riktigt intresserad. Går det att tänka sig ekonomiska styrmedel för att hindra förbränningen? Går det att tänka sig skatt på dioxin? Hur ställer sig Harald Nordlund till den typen av förslag, dvs. att vi försöker att hitta ekonomiska styrmedel som inte är en allmän avfallsskatt utan även är specifik?
Herr talman! Jag menar att situationen är sådan att vi tillsammans måste diskutera alla möjliga vägar. Mitt svar till Gudrun Lindvall här och nu är att vi är beredda att diskutera. Mer går det inte att säga. Vi måste brett diskutera en mängd åtgärder därför att situationen är alarmerande.

Herr talman! Producentansvar för varor låter tilltalande och resurssparande. Som vi har hört finns det delade meningar om utfallet. Det finns ju nackdelar med systemet. När man bestämmer sig för sådana system går det inte alltid att förutse alla effekter, och ibland fungerar det inte som man hade tänkt sig. Det har varit svårt att överblicka effekten av avfallsskatten. Riksdagsrevisorerna har granskat hur systemet fungerar beträffande producentansvaret för förpackningar och har kommit med fyra förslag. De redogjorde Carina Ohlsson för. Kristdemokraterna står bakom förslagen från revisorerna. Revisorerna önskar en samhällsekonomisk analys av producentansvaret. I diskussionen i skrivelsen framhålls att detta producentansvar kostar tid och pengar, vilket även drabbar konsumenten. Det har också framhållits av andra skribenter. Jag ville försäkra mig om att även miljönyttan skulle inräknas i analysen. Därför har jag väckt en motion om detta. Bl.a. den motionen ligger till grund för det tillkännagivande som utskottet gör beträffande en bred översyn av producentansvaret. Producentansvaret är ytterst konsumentens ansvar. Om inte konsumenten tar det ansvaret fungerar inte producentansvaret heller. Men konsumenterna har hitintills gärna ställt upp. Det är meningsfullt - det går att se förpackningsavfallet. Men det är viktigt att ta till vara motivationen hos konsumenten. Eldandet av förpackningsavfall kan minska motivationen när det framgår att det inte lönar sig. I en sådan åtgärd bör ingå samrådet mellan kommuner och producenter. Även revisorerna har synpunkter på hur det ska lagregleras. Här finns också alternativ, som utskottet hitintills har velat gå förbi. Det gäller framför allt bioceller. Därför är vi med på reservation 15. Vi tycker att frågan om bioceller har behandlats styvmoderligt. Det är en metod som är väl värd att satsa på. Jag tror också att en höjd skrotningspremie förhindrar skrotbilar i naturen och innebär också att gamla miljöovänliga bilar tas bort ur trafiken. Vi har talat om skadade aluminiumburkar. Det borde också vara ett producentansvar. Det finns önskemål om utökningar av producentansvaret. Som ni har hört ligger elektronikbranschen nära till. Men mycket kan göras även utan obligatoriskt producentansvar. Fler produkter bör miljövarudeklareras och märkas beträffande demonterbarhet, materialslag och energieffektivitet. För detta kan en lagstiftning om ekonomiska styrmedel behövas. Samtidigt med projektering bör en plan beträffande demontering göras. Det gynnar utvecklingen av s.k. baklängesfabriker för återtillverkning. Jag såg nyligen hur man demonterade Viggenplan. T.ex. visste man inte innan att limmet i vingarna innehöll asbestfibrer för att göra det starkt. Det var en betydelsefull upptäckt med tanke på arbetsmiljön. Vi menar att en demonteringsplan ska göras redan vid projekteringen. Jag yrkar därför bifall till reservation 6.

Herr talman! Jag har två frågor till Ester Lindstedt-Staaf. Hon säger att ytterst är avfall ett ansvar för konsumenten. Det kan jag väl till en viss del ställa upp på. Men varför är inte skrotbilar ett ansvar för konsumenten? I dag finns en skrotningspremie, men det finns ingen premie för att återlämna annat som är uttjänt. Varför ska skrotbilar hanteras på ett så speciellt sätt? Är inte en bil som har gjort sitt också ett ansvar för konsumenten? Varför är kd inte nöjd med det som står om bioceller? Det står klart och tydligt i detta betänkande och i ett tidigare betänkande att bioceller kommer att behandla avfall på samma sätt som de andra rötningsmetoderna, dvs. att avfallet inte blir kvar på tipp utan verkligen kommer ut i ett kretslopp och ska då behandlas på samma sätt som andra rötningstekniker. Är inte det tillräckligt tillfredsställande? Inte är det väl så att kd anser att bioceller är okej om avfallet är kvar på tippen? Så kan det väl inte riktigt vara?
Herr talman! Jag förstår inte riktigt argumenteringen om skrotbilar. Vi menar att en höjd skrotningspremie stimulerar konsumenten att lämna in bilen. Ett köp av en ny bil kan kombineras med att producenten tar tillbaka den gamla bilen. Det kan bli så att bilarna blir stående och man bryr sig inte om att göra någonting åt dem eftersom det kostar pengar. Därför menar vi att en höjd skrotningspremie kan gynna det kretslopp vi vill ha. Det är helt nödvändigt att konsumenten tar sitt ansvar. Det förstår vi alla. Det gäller vilken producent eller vara det än är fråga om. Jag utläser av betänkandet att bioceller är någonting för framtiden. Eftersom det tar så lång tid för en biocell att avge några produkter som går att sälja räknas den som en deponering. Då får man betala för den. Det hindrar utvecklingen och arbetet med biocellerna. Jag kan inte läsa ut samma sak som Gudrun Lindvall av betänkandet.
Herr talman! Frågan om skrotningspremier haltar betänkligt. Folk ska ha betalt för att inte slänga ut sina bilar i skogen, men ingen vill införa betalning för att få folk att källsortera tidningar. Naturligtvis ska man källsortera eller ta hand om en skrotbil. I dag finns skrotningspremier. Dessutom finns möjligheten för kommunen, om man så önskar, att göra insatser. I den kommun jag kommer från hade vi tidigare en sådan verksamhet där vi såg till att bidra till att ta hand om de gamla bilarna. Jag vet inte hur det kommer sig att man ska anse att det är så svårt för människor att lämna tillbaka en bil för återvinning men att det tydligen är lättare att lämna tillbaka annat för återvinning. Detta haltar. Jag vet inte om det är könsrelaterat, men det ska vi inte spekulera i. Det som har stått i flera betänkanden är att om man ser att detta är ett sätt att deponera ska det naturligtvis belastas med avfallsskatt. Om det är ett sätt att behandla sopor och organiskt avfall så att det kommer ut i cirkulation igen belastas det inte av avfallsskatt. Det är en riktig princip. Man ska inte kunna göra om tippen till en biocellsanläggning och därmed slippa avfallsskatt, även om produkterna blir kvar där. I dag kan man utvinna energi ur en vanlig soptipp, och det görs på många håll i Sverige. Det intressanta är att man får ut mycket mer energi än vad man trodde. Det är en mycket enkel teknik. Det visar sig dessutom att man får ut energi under en mycket längre tid än vad man hade trott. Det innebär att om avsikten med en biocell bara är att utnyttja energi, är det egentligen att jämställa med det som man gör på den vanliga soptippen i dag, och det var väl inte riktigt meningen.
Herr talman! När det gäller skrotbilarna har vi olika åsikter. En höjd premie kan förhindra framför allt skrotbilar i naturen och gör att folk kanske lättare vill byta bil. Tvisten i dag är om producentansvaret ska gälla de gamla bilar som finns i dag eller de bilar som säljs nya i dag. Skrotbilspremien kan då omfatta bilar som är äldre. När det gäller biocellen förstår jag heller inte argumentationen. Varför inför vi en deponiskatt över huvud taget om vi kan utnyttja deponierna på det sätt som sägs? Biocellen är ju ett sätt att organisera det här utnyttjandet och dra nytta av det. Det är bara det att det tar så lång tid. Jag kan då inte förstå varför man inte ska skattebefria den redan nu. Vi tar bort avfallsskatten helt och hållet om vi ska kunna deponera och dra nytta av biocellen över huvud taget.

Herr talman! Jag satt spänt och lyssnade och hade förväntat mig att få höra uttryck för oro över den utveckling som vi har beträffande sopförbränningen. Är det rätt tolkat av mig att kristdemokraterna inte känner någon omedelbar oro? Om oron finns där, vilka alternativa åtgärder vill kristdemokraterna arbeta för i syfte att minska de giftiga utsläppen?
Herr talman! När det gäller sopförbränningen kanske Harald Nordlund minns att vi i vår motivering i utskottet var noggranna med att bioenergi inte skulle beläggas med avfallsskatt. Det var därför som vi gick med på att skattebefria även sopförbränning. Vi ställde också upp på utskottets uttalanden som utgick från att det i så fall var sorterade sopor som skulle brännas och icke osorterade. Utskottet uttalade också att vi förutsatte att frågan skulle följas noggrant, och var det så att utvecklingen blev icke önskad skulle vi överväga saken igen. Den formuleringen ställde vi upp på.
Herr talman! Formuleringarna när det gäller utvecklingen tror jag inte är särskilt mycket värda, utan det som påverkar utvecklingen är ju de stimulanser och styrmedel som vi använder oss av. Och klart är att vi nu har en övergång till alltmer av sopförbränning. Men jag är glad över uttalandet och noterar att kristdemokraterna ändå kan tänka sig att ompröva sitt ställningstagande, för det är väl ändå en riktig slutsats?
Herr talman! Det är naturligt att vi följer utvecklingen, och det ska ju inte bli en oönskad utveckling. Det har vi sagt i utskottets uttalande och det står vi fortfarande bakom.

Herr talman! Jag tillhör de ledamöter som har väckt en enskild motion i detta ärende, nämligen motion MJ738, där jag har pekat på att det föreligger behov av en allsidig utvärdering av miljömässiga och ekonomiska effekter av producentansvaret för förpackningar. Jag kan konstatera att utskottet har tillmötesgått detta önskemål, samtidigt som man ju har behandlat Riksdagens revisorers rapport om producentansvaret. Men jag vill peka på att det nu föreligger en rad rapporter och indikationer som visar att producentansvaret har en sådan utformning att det sannolikt innebär miljömässiga och ekonomiska olägenheter. Man kan alltid säga att det kan gå att få fram någon deleffekt som är bra, men när man ser till helheten innebär det olägenheter. Det är alltså ett typiskt exempel på suboptimering. Skulle man i stället anslå de resurser som förbrukas här till andra miljömässiga åtgärder, skulle miljöeffekten bli betydligt gynnsammare. Herr talman! Jag vill uttrycka förhoppningen att den utredning som nu ska göras verkligen kommer att ske på ett så allsidigt sätt att man lyfter fram fakta och inte tro i det här ärendet. Sedan, herr talman, vill jag också tala lite grann om effekterna av utvidgad källsortering. Jag är ordförande i kommunrevisionen i Uppsala, och vi har haft anledning att göra en bedömning av effekterna av den utvidgade källsorteringen. Jag talar då inte om den naturliga källsorteringen av glas, batterier och andra saker som hushållen betraktar som ganska naturligt att sortera bort, utan jag talar om effekten av den utvidgade källsorteringen när man har ett bra alternativ, som i Uppsalas fall är sopförbränning. Där har man till mycket stora kostnader åstadkommit en sortering där man i andra ändan har utvunnit en miljömässigt icke godtagbar komposteringsmassa som bara kan användas till vägutfyllnad. Den utvidgade källsorteringen har skett till mycket höga kostnader och med mycket stora olägenheter för medborgarna, konsumenterna. Den har dessutom lett till en i största allmänhet orationell hantering av stadens sopor i förhållande till tidigare, då man på ett bra sätt kunde transportera merparten till sopförbränningen. Nu har jag hört Harald Nordlund här tala om behovet av skatt på sopförbränning. Jag finner det mycket anmärkningsvärt då alternativen för att ta till vara sopor är så få och då man nyligen har lagt en skatt på deponi. Eftersom deponi väl får anses vara ett mycket ogynnsamt omhändertagande av sopor, vill Harald Nordlund minska sopförbränningen genom att skattebelägga den. I själva verket borde väl Harald Nordlund i stället säga sig att det kan hända att vi ska ställa högre miljömässiga krav på sopförbränningen. Det har ju tidigare gjorts i Uppsala med mycket goda resultat, och Uppsala Energi är numera miljöcertifierad för sin moderna sopförbränningsanläggning.

Herr talman! Det är den här typen av motioner och den här typen av uttalanden som bl.a. bidrar till att skapa osäkerhet hos medborgarna om vart vi är på väg och vad vi vill. Lennart Hedquist säger bl.a. att det är mer miljövänligt att bränna, trots att vi i förra veckan kunde läsa om rapporter som talar om motsatsen. Jag har inte kunnat ta del av någon ekonomisk rapport som visar att det skulle vara mer fördelaktigt. Om vi hänvisar till Radetzkys rapport är det väl så att den har malts sönder för länge sedan. Det är många som har visat hur ensidig den rapporten var. Jag tror att det här är viktigt, herr talman, och jag beklagar att vi inte tillsammans kan stå upp och säga att vi måste åstadkomma mer av återanvändning för att få den hållbarhet som vi väl alla ändå vill ha. Och vi ser alltså nu rapporter från Uppsala. Hedquist hänvisar till dessa som positiva. Jag tycker att de är oerhört oroande och alarmerande. Han hänvisar till dessa oroande rapporter och ser dem som argument för att ytterligare öka sopförbränningen.
Herr talman! Jag har beträffande rapporten om sopförbränningen i Uppsala, som nu Harald Nordlund hänvisar till, bara sett ett tidningsreferat. Jag har inte studerat rapporten i sig. Jag har sett Uppsala Energis replik på det hela. Jag vill bara säga att det är fel väg att försöka förbjuda eller skattebelägga sopförbränning. I stället ska man möjligen ställa högre miljömässiga krav på sopförbränningen. Den vägen är, har man hittills visat, framgångsrik. Sedan har jag i det här ärendet, beträffande den utvidgade källsorteringen och dess ekonomiska effekter i Uppsala, haft nöjet att samarbeta med partivänner till Harald Nordlund, förre generaldirektören i Bostadsstyrelsen Bengt Johansson och förre chefen för Handelns Utredningsinstitut, Lars Jacobsson, erkänd ekonom. Båda har ju tagit del av den här rapporten, och Lars Jacobsson står också bakom den eftersom han ingår i kommunrevisionen. Rapporten visar hur ogynnsamt såväl miljömässigt som ekonomiskt det är med den här utvidgade källsorteringen. Jag tycker att Harald Nordlund mer ska studera fakta än att bara försöka hänge sig åt någon form av religiös tro på att det här är bra. Det finns faktiskt möjligheter att göra miljömässiga vinster genom att använda de resurser som nu slösas bort på helt orationella former för tillvaratagande av sopor.
Herr talman! Det är inte så att det är fel på kraven när det gäller sopförbränningen. Rapporterna säger ju att man inte har levt upp till de högt ställda kraven. Det är det som är oroande. Om man inte klarar av att åstadkomma ren aska och rena luftutsläpp efter sopförbränningen så hjälper ju inte kraven. Då måste vi vidta andra åtgärder. Då måste vi gå över till en annan hantering. Det är det som är grunden för mitt och
Herr talman! Det är ju så att alternativet som det framstår t.ex. i Uppsala, där man har en modern förbränningsanläggning, är att man i stället till höga kostnader åstadkommer en oren komposteringsmassa som inte är användbar till något annat än möjligen vägutfyllnad. Det alternativ som Harald Nordlund dessutom kan se framför sig är ju deponi. Och deponi av den här typen av material är väl ändå ogynnsammare? Då är det naturligtvis bättre att man har en modern förbränningsanläggning som leder till att man erhåller energi. Sedan kan det hända att man kan ställa ytterligare krav på teknisk utveckling så att reningen av gaserna från förbränningsanläggningen blir ännu bättre. Man kan dessutom se på hur man kan åstadkomma en ytterligare förbättring av den aska som man erhåller och på hur denna ska förvaras. Jag menar att alternativen är sämre, Harald Nordlund. Och det sämsta med alternativen är att de är mer resurskrävande, vilket gör att man har sämre möjligheter att göra andra miljömässigt riktiga satsningar.
Herr talman! Jag delar Lennart Hedquists uppfattning att vi ska sluta med mytspridning. Jag menar dock att hans inlägg bidrog ytterligare till en sådan. Det finns vissa biologiska och naturvetenskapliga axiom som jag inte tycker att vi får glömma i den här debatten, nämligen att ingenting försvinner och att allting sprider sig. När man hör Lennart Hedquist låter det som att lägger man organiska sopor på tippen får man kvar någon sorts äcklig massa med en hel del obehagligheter som vi inte vet vad vi ska göra med. Men förbränner vi det försvinner det så rart och trevligt och finns inte längre kvar. Det är något som man hörde ofta på 60-talet, men så är det naturligtvis inte. Det förmodar jag att Lennart Hedquist också känner till; att ingenting försvinner och att allting sprider sig. Problemet är att det vid sopförbränningen bildas dioxiner. Problemet är också att dessa är ganska stabila i den processen. Antingen kommer de ut i luften eller så hamnar de i askan. Hamnar de i askan så hamnar de någonstans i naturen, för man lägger dem på tipp. Då frågar jag: Hur ska Lennart Hedquist lösa det? Dessutom vet vi att den här geggan som Lennart Hedquist talar om innehåller ganska mycket metaller. Jag hoppas att Lennart Hedquist vet att alla metaller, även tungmetaller, är grundämnen. De försvinner inte när man eldar. De tar vägen någonstans. Antingen tar de vägen genom skorstenen eller så hamnar de i askan. Och hamnar de i askan hamnar de på tippen. Hur tänker Lennart Hedquist lösa det problemet? Jag tycker att vi måste vara noggranna med vad som gäller naturvetenskapligt och inte tro att vi kan hitta en teknik som tar bort problemen. Man flyttar dem bara, Lennart Hedquist. Om vi nu kan visa att sopförbränning faktiskt skapar problem så måste vi fundera på om det verkligen är den bästa tekniken. Det kanske är så att gammal hederlig kompostering visar sig vara bättre. Och då får man inte stirra sig blind på en speciell teknik, nämligen förbränningen.
Herr talman! Nu talade jag i första hand om kompostering, den utvidgade källsorteringen som leder till att man ska kompostera en ökande andel av hushållens sopor. Jag kan bara konstatera att den komposteringsmassa som man utvinner från detta i Uppsala är starkt förorenad. Den går inte att använda till annat än möjligen vägfyllnad. Jag ställer mig tveksam på sitt sätt även till det användningsområdet. Då kan Gudrun Lindvall säga att man ska uppfostra konsumenterna till att sortera på ett bättre sätt. Men jag noterar ändå som kommunrevisor i det här fallet att de här aktiviteterna har lett till mycket höga kostnader och också faktiskt till att man får en sämre förbränningsmassa i sopförbränningen. Ur sopförbränningssynpunkt hade det faktiskt varit värdefullt att kunna blanda in en del av den massa som man nu använder till kompostering. Sedan kan det väl aldrig vara så att Gudrun Lindvall förespråkar att de här mindre lämpliga produkterna ska deponeras? Det är i så fall betydligt bättre att de åker in i en sopförbränningsanläggning med en bra rening. Sedan får vi väl fundera närmare på det här och se vilka tekniker som ska användas för tillvaratagande av askan. Men så länge alternativen är så dåliga tycker jag att moderna sopförbränningsanläggningar är mycket bra. De har också den fördelen att de ger energi till medborgarna. Gudrun Lindvall ska kanske se det här i förhållande till hennes iver när det gäller att lägga ned kärnkraftverk, något som leder till ökad kolförbränning, och till vilka miljöeffekter det har.
Herr talman! Jag tycker att det här ytterligare späder på känslan av att det liksom är fastlåst när det gäller tekniken. Hur anser Lennart Hedquist att vi på ett ekonomiskt riktigt sätt ska belasta dioxinutsläpp? Vad kostar dioxin i bröstmjölken? På vilket sätt ska det betala sin miljökostnad? På vilket sätt ska andra metaller som vi får ut i askan eller luften betala sina miljökostnader? Det här är ett problem. I vissa fall när det gäller t.ex. förbränningen så betalar man inte för de ämnen som vi inte vill ha ut i miljön. Egentligen skulle man ju i så fall ha rejäla miljöavgifter på dessa ämnen för att få en riktig kostnadsbild. Jag förmodar att Lennart Hedquist, som gärna vill räkna allting i pengar, kommer att försöka räkna ut vilken kostnad vi ska ha på ppm av dioxin, eftersom det egentligen vore det enda riktiga i så fall. Vad ska deponeringen av aska kosta om vi verkligen ska räkna in de miljökostnader som vi nu för över på framtida generationer? Det här är faktiskt ett problem, Lennart Hedquist, att vissa tekniker inte betalar sina miljökostnader. Därför måste vi fundera över på vilket vi ska ta hand om dem. Men vi måste göra det på ett sådant sätt att det går att klara detta för framtiden utan att få miljökostnader i framtiden. Vi kan se ett exempel på sådant, nämligen hur vi tar hand om batterier i dag. Vi skulle kunna förbränna dem. Men vi har valt att deponera dem på SAKAB under kontrollerade former för att inte få ut kvicksilvret i cirkulation. Det kanske är så vi måste göra även med annat avfall, att hitta ett sätt att deponera eller ta hand om det på ett sådant sätt att vi inte sprider problemen. Men med sopförbränning sprider vi problemen i dag utan att föroreningarna betalar sina miljökostnader.
Herr talman! Det har ju visat sig att man kan få en mycket hög grad av förståelse och acceptans bland oss medborgare för att sortera bort sopor som är miljöfarliga. Glassorteringen är ju i stor utsträckning en bra framgång. Jag tycker att återvinningen av t.ex. ölburkar, febertermometrar och batterier också har fungerat bra. Men vad jag framför allt har talat om är hur samhället lägger ned mycket stora kostnader på den s.k. utvidgade källsorteringen, där man försöker hävda att man ur denna får fram något gott. Jag har en rapport från Uppsala som tydligt visar att vad man får ut av detta till mycket höga kostnader är en förorenad komposteringsmassa. Och i det läget är det betydligt bättre att använda moderna sopförbränningsanläggningar där man i stället för denna förorenade komposteringsmassa till den höga kostnaden får ut bra energi som värmer våra bostäder.

Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är alldeles utomordentligt att utskottet enhälligt har kommit överens om att nu begära en bred översyn av producentansvaret. Vi utgår då från att den översynen kommer att leda till att vi får förbättringar till stånd. Såvitt jag förstår kommer detta att vara relativt förutsättningslöst. Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet nu var debatten kring förbränning och biocellsoch rötcellstekniken. De flesta av utskottets ledamöter deltog ju i riksdagens besök i Norrköping i torsdags. Men uppenbarligen var det några som inte var där. Jag tror att man hade haft en något annan nyans i debatten både vad gäller avfallsförbränning och biocells och rötcellsteknik om man hade varit där. Målen för dagens avfallspolitik är just att minska mängden avfall som deponeras. Alternativen är då återanvändning, materialåtervinning, materialutnyttjande eller förbränning med energiutvinning. Energi fick vi se hur de hanterar detta i verkligheten. Jag kan inte se, och det tror jag inte heller att någon av dem som deltog i besöket kan se, vad det var för fel på denna uppläggning. Man följer uppläggningen i instruktionerna från den politiska nivån, och man genomför det på ett miljömässigt optimalt sätt. Och man pekar också då kanske på bekymret just med att man hade biolimpor där, rötcellstekniken, och man funderar på skattedelen. reservationen står det att reservanterna när det gäller förbränning av avfall vill " - söka andra mer hållbara och miljövänligare vägar för avfallshanteringen än förbränning". Det är jättebra. Men vad är alternativet i dag? Vi har en verklighet att hantera. Och om man gör som i Norrköping kan inte jag se att det finns några miljömässiga nackdelar i denna del. Gudrun Lindvall nämnde att det bränns restoljor eller spilloljor i svenska avfallsförbränningsanläggningar, om jag uppfattade det rätt. Det är en ny information som jag inte känner till. Det vore bra att veta, eftersom det givetvis inte är acceptabelt. Om detta förekommer ska det givetvis avbrytas. Det vore därför bra att få veta det. Men jag förstod inte riktigt sambandet, att ta det till intäkt för någon sorts ny skatt igen på avfall, fossilskatt. Men det är möjligt att Gudrun Lindvall kan förklara det. Men framför allt, vilka är de mer hållbara alternativen? Alternativet i dag är deponi. Och man har inte bara dioxinproblem. Det är faktiskt urlakningsproblem på deponierna också. Det finns en rad andra problem som hör samman med en deponi. När det gäller biocells och rötcellstekniken, där det ju finns en reservation om undantag från lagstiftningen, skriver man, vilket sades här i debatten, att utskottet utgick från att regeringen noga följer utvecklingen på området och vid behov prövar förutsättningar för skattebefrielse även för andra biologiska behandlingsmetoder. Om jag uppfattade det rätt när vi var i Norrköping så finns det behovet i dag. Min lilla uppmaning till regeringen i dag är att behovet finns och att man redan nu behöver pröva att medge denna typ av undantag som nu också står inskrivet i majoritetstexten i betänkandet.
Herr talman! Jag vill bara precisera vad jag talade om. Jag talade alltså om en del av de energislag som har importerats från det gamla Östtyskland till fjärrvärmeanläggningen utanför Södertälje. Man har bl.a. importerat något som heter tjäroljor och som är en restprodukt från kolbrytningen. Detta klassas som avfall och inte som jungfruligt bränsle, eftersom det kommer från en process. I och med det har det befriats från koldioxidskatt, eftersom det anses vara sopor. Jag har haft en interpellationsdebatt om detta med miljöministern. Och jag kan se till att Dan Ericsson får ta del av den debatten. Jag menar att om det så uppenbart är ett fossilt bränsle så ska det belastas med koldioxidskatt. Man kan se att det är just skattebefrielsen i dag som gör att det är lönsamt att importera det från Tyskland. I Tyskland lönar det sig inte att elda. Dessutom finns det en miljöopinion mot detta. Jag menar att detta inte är acceptabelt. Detta är ett fossilt bränsle även om det klassas som sopor.
Herr talman! Då förstår jag bättre vad Gudrun En poäng med avfallsskatten var ju att vi också skulle minska mängden import av sopor att bränna i våra egna anläggningar. Också den effekten redovisade man när vi var i Norrköping. Avfallsskatten har alltså gett en signal. Men att nu då komma och säga tvärtom, vad ger det för signal ute i verksamheten till dem som hanterar detta? Återigen är min fråga: Vad är alternativet när ni säger att det ska vara en miljömässigt bättre hantering? Vi kan säga simsalabim, så löser vi det mesta. Men har Gudrun Lindvall lösningen? Vad är alternativet till deponi och förbränning? Eller är det deponi som Gudrun Lindvall faktiskt står här och förespråkar?

Fru talman! Det här är ett betänkande kring motioner från allmänna motionstiden från både innevarande och föregående riksdagsår. Vänsterpartiet väckte i höstas en motion som berör utsättning av genmodifierade grödor. Men vi är inte nöjda med utskottsmajoritetens svar och därför yrkar jag bifall till reservation nr 3. Detta med genmanipulerade grödor är omdiskuterat. Vi har debatterat det många gånger här i kammaren. Det finns en stor oro ute i samhället bland människor och det är svåra etiska överväganden när det gäller gentekniken och biotekniken över huvud taget. Det finns de som säger att allting ska förbjudas. Att det finns ett behov av debatt är helt klart. Man kan förstå oron här när man vet och inser vad den nya biotekniken kan åstadkomma. Det är ju i dag möjligt att göra sådant som naturen själv aldrig skulle kunna åstadkomma. Nu kan det göras på konstgjord väg. Det är möjligt att placera fiskgener i potatis och att göra växter resistenta mot ogräsbekämpningsmedel t.ex. Vi vet dock väldigt lite om de långsiktiga effekterna av den här möjligheten och det är naturligt eftersom vi inte haft den här tekniken så många år. Därför är det också viktigt med klara regler och en diskussion och att man utnyttjar försiktighetsprincipen. I Sverige har vi miljöbalken och EG-direktivet 90/220 som reglerar det här. Det är positivt med det beslut som togs i EU:s miljöministerråd i juni förra året - att man ska skärpa det EG-direktiv som finns i dag. Man ska ta fram de etiska aspekterna och, åtminstone som det ser ut, använda sig av försiktighetsprincipen. Man ska precisera bestämmelser om märkning och inhämta allmänhetens synpunkter innan man släpper ut genmodifierade organismer i naturen. Detta är bra. Men de här förändringarna har ännu inte trätt i kraft. I avvaktan på att man har fått igenom dem är situationen i Sverige oklar när det gäller utsättning av genmodifierade grödor. Miljöministern har i olika sammanhang uttalat att i princip ska man tillämpa det nya direktivet så långt det är lagligt möjligt. Men på samma gång gäller det gamla direktivet. Jordbruksverket har inte fått några nya regler eller nya direktiv för hur de ska tolka det hela. Förordningen om användningen av genmodifierade organismer när det gäller utsättningen är inte ändrad. Detta hanteras på lite olika sätt och uppfattningarna är lite olika i olika EU-länder. Det finns länder i EU som föreslagit ett tillfälligt stopp för att godkänna nya utsättningar tills direktivet är klart. Då har man en klar, tydlig och enhetlig situation samt klara riktlinjer. Det är också det som är bakgrunden till vår motion. Vi vill alltså ha ett tillfälligt förbud för utsättning tills det här direktivet är klart framförhandlat och processat igenom i EU-apparaten. Vi har ju inte fått det och därför har vi valt att reservera oss. Vi tycker att det är olyckligt att ha en situation där ett direktiv och en tillämpning gäller medan ministern och andra säger att det ska vara en försiktig tillämpning. Man ska i princip tillämpa ett annat direktiv som ännu inte finns. Då vore det mycket enhetligare att säga att vi, fram till dess att vi får ett nytt direktiv, ska ha ett tillfälligt stopp för utsättning av nya genmodifierade organismer. Med detta, fru talman, yrkar jag återigen bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Den moderna tekniken kan, riktigt använd, forma nya resurseffektiva och hållbara lösningar. Vi kan lära oss av naturens egna metoder och kanske ersätta miljöskadliga ämnen, eller resurskrävande mekaniska processer. Växtförädling, nya kretsloppsanpassade material och hållbara energiprocesser är exempel på områden där genteknik redan är, eller kan bli, ett viktigt instrument. Men, fru talman, användningen av genetiskt modifierade växter i t.ex. jordbruket måste omgärdas med strikta regler. En växt som har fått egenskaper som ger bättre möjligheter till överlevnad, t.ex. insektsresistens, måste odlas på ett sådant sätt att den inte har några möjligheter att spridas fritt till vilt levande växter. Det är därför mycket viktigt att vi får ett övervakningssystem och att detta byggs upp så att växter som används och godkänns inte kan spridas fritt utan att vi vet om detsamma. Även användningen av grödor som är resistenta mot bekämpningsmedel måste ske på ett sådant sätt att egenskaper inte sprids till vilt levande växter. Användningen av grödor som är resistenta mot bekämpningsmedel får inte driva fram en negativ utveckling med och mot en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel. Som gentekniken hittills utvecklats kan den medföra även indirekta problem av annat slag. Den förstärker utvecklingen mot en allt smalare genetisk bas i jordbruket t.ex., och detta gör att människans livsmedelsförsörjning kan bli mera sårbar. EU:s regler för marknadsintroduktion av genetiskt förädlade produkter bör, och ska, ses över. Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att Sverige hårt driver frågan om ansvar, att man klargör vem som har ansvaret för att genmodifierade organismer, växter, odlas och brukas i vårt samhälle. Vidare måste frågan om spårbarheten utredas och stärkas så att man vet vem som bär ansvaret. Det vet man ju inte om det inte är möjligt att spåra. Vid prövning av nya genetiska modifierade organismer bör också reglerna kräva att en bedömning görs av om GMO bidrar till att vi utvecklar ett mera hållbart jordbruk i världen. Det är mycket viktigt att gentekniskt modifierade grödor hålls skilda från andra grödor. På detta område krävs det att EU arbetar för att åstadkomma internationellt bindande regler. Det är också viktigt att alla vi konsumenter kan välja mellan produkter som består av, innehåller, GMO eller inte gör det. Därför är det viktigt att vi märker genmodifierade produkter klart, tydligt och enhetligt. Jag tycker att det är viktigt att påtala att de möjligheter som vi i dag till en del nu har inte urholkas i och med de WTO-förhandlingar som är i gång. Jag vill, fru talman, med anledning av det anförda yrka bifall till min reservation, reservation nr 1.
Fru talman! Detta betänkande baseras alltså på motioner om genteknik. En bioteknikutredning tittar för närvarande på detta och ser också över möjligheterna att ha lite större kontroll. Det här är ju en teknik som liksom bara har trillat över oss och den har kommit mycket snabbt. Egentligen går det så fort med biotekniken att vi inte riktigt hinner med. Lagstiftaren och vi politiker kommer lite efter. Mycket av den information som vi får kommer via dagspressen. Det som man i går trodde skulle vara möjligt om kanske fem tio år är verklighet redan i dag. Här går det fort, så här måste det finnas ett sätt för staten att ha någon sorts kontroll på vad som sker. Det tror jag vi alla är överens om. Vi från Miljöpartiets sida är vi mycket kritiska framför allt till den genmanipulation som handlar om maten. Vi kan se att här växer motståndsrörelsen runtom i Europa. I England har man t.ex. sålt tomatpuré av den genmanipulerade tomatsorten Flavour Savour i många år. I början skrev man på burken att det var genmanipulerade tomater, för man trodde att det skulle vara ett säljargument. Nu är det flera stora livsmedelskedjor i England som plockar bort tomatpurén av tomatsorten Flavour Savour. Vi kan se att det även där finns en reaktion som är mycket stark. Personligen tror jag att gentekniken kanske inte kommer att användas framför allt för att manipulera grödor för mat utan inom t.ex. medicinen, där det finns mycket intressanta tillämpningar. Från Miljöpartiets sida är vi mycket kritiska till den nya tekniken. Vi menar att det här ställer alla gamla biologiska fakta på huvudet. Vi har möjligheter i dag att göra sådant som det skulle vara helt omöjligt för naturen att göra, precis som Maggi Mikaelsson har sagt. Det beror naturligtvis på att allt levande, från små enskilda organismer och till växter och oss människor, är förvånansvärt lika genetiskt sett. Det är exakt samma strukturer som reglerar livet i en människa, i en gris eller i en tomat. Det är en genetisk kod som består av fyra baser och som producerar äggviteämnen som reglerar livet. Det är slående att det är så likt, så likt att man kan börja diskutera att genmanipulera en gris så att den kan producera organ som man kan stoppa in i en människa. Det är inte omöjligt, det kommer säkert att komma, även om det där finns stora risker med retrovirus, en diskussion som vi får föra i andra sammanhang. Det kommer också en intressant forskning om stamceller, dvs. mänskliga celler, som kan bli vad som helst, som kanske så småningom inte bara kan bli hud utan hjärta, lungor. Vi skulle kanske i framtiden med den här tekniken kunna skapa reservdelar i laboratorium. Man har sitt lilla hjärta som ligger där och väntar på att sättas in när man blir gammal och det gamla börjar ta slut. Det är fullt möjligt med den nya tekniken. Eftersom allt går fort kanske det kommer snabbare än vi anar. Den tillämpning som tekniken hittills har fått - och då har det framför allt varit de stora kemikalieindustrierna, t.ex. Monsanto, som utnyttjat den - är att man har gjort växter resistenta mot de egna bekämpningsmedlen. Det här måste jag säga är en väldigt olycklig användning av tekniken. Det innebär att man stoppar in gener från helt andra växter och bakterier i det som ska bli vår mat. Det är någonting som många människor har reagerat mot. I dag kan vi egentligen inte riktigt göra oss en bild av vilken risk det innebär. Forskningen om förhållandet mellan växtens gener, miljö och den kemiska sammansättningen i maten är väldigt liten. Här vet man väldigt lite. Det här innebär att vi egentligen inte vet om det innebär en risk om man stoppar in en gen av paranöt i raps. Man vet inte vilka effekter kemiskt det kommer att skapa i maten. Det här är en riskforskning som måste till för att vi i framtiden ska kunna förstå om det här att vi stoppar in främmande gener betyder någonting och innebär risker för det vi sedan ska stoppa i oss. Vi menar från Miljöpartiet att den här forskningen är mycket viktig. Det är naturligtvis också viktigt att se vad som händer i naturen när vi för ut växter som innehåller t.ex. antibiotikaresistenta gener. Ett exempel på det är den genmanipulerade potatis som försöksodlats i Sverige och som just har antibiotikaresistenta gener. Potatisen i sig används industriellt, men pressvattnet från potatisen går ut som gödningsmedel på åkern. Resterna av den pressade potatisen används som djurfoder. Vad betyder de antibiotikaresistenta generna när de kommer ut i miljön? Kan bakterier ta upp dem och skapa antibiotikaresistens? Kommer det att kunna införas i andra bakterier? Vi vet att bakterier har lätt att byta gener sinsemellan. Det är därför man använder bakterier ofta i den här tekniken. Kommer det här att betyda att när kon får de här potatisresterna att det kommer att finnas bakterier i kons mag och tarmkanal som kommer att bli antibiotikaresistenta? Det här är frågor som vi har tagit upp i en motion, och vi har också en reservation på det här. Vi menar att vi måste använda oss av försiktighetsprincipen rejält i fråga om den nya tekniken. Jag yrkar bifall till reservation 4. I den votering som följer kommer vi att stödja Vänsterpartiets reservation 3. Det är viktigt att Sverige driver på i den här frågan. Sverige håller på att utvecklas till en nation som ligger långt framme när det gäller biotekniken, kanske framför allt inom medicinen. Vi är en nation som är väldigt alert i den här diskussionen. Därför tycker jag att den motion som Kristdemokraterna har om att Sverige ska ta initiativ till en FN-konferens om bioteknik är mycket bra. De här frågorna måste lyftas fram. Det här är frågor som behöver diskuteras innan utvecklingen har kört över oss. I mångt och mycket är det etiska diskussioner som inte kan överlämnas åt forskare som håller på med bioteknik. Det är diskussioner som vi alla måste vara med i. Vi måste alla fundera på hur framtidens teknikutveckling ska se ut. Jag är övertygad om att gentekniken kommer att diskuteras mycket framöver i denna kammare.

Fru talman! Det är inte enbart i Sverige, utan även i andra länder, som det pågår en intensiv diskussion om olika hot som gentekniken kan medföra. Det orsakar naturligtvis en oro hos allmänheten därför att diskussionen ofta förs med övertoner. Så är det även här i Sveriges riksdag. Det framgår av de reservationer som är fogade till det betänkande som vi nu behandlar. Ett exempel är hur Centerpartiet och Vänstern uttrycker sig i reservation 3, där man säger genmanipulerad i stället för den riktiga benämningen genmodifierad. Vi har hört även Maggi Mikaelsson och Gudrun Lindvall använda samma uttryck från talarstolen. Uttrycket ger tekniken en onödig negativ klang. Manipulation är något konstlat och fuskartat som jag tycker att vi riksdagsledamöter ska undvika att nämna i gentekniksammanhang. Jag anser att vi måste återföra frågan till en lugn och balanserad samtalsnivå och inte bara säga nej. Vi får inte gripas av något hysteri när det gäller denna teknik. Oavsett om man är för eller emot gentekniken är det viktigt att vi ställer de enkla frågorna, som i och för sig kanske inte har enkla svar. Vilka är fördelarna med tekniken? Vilka är nackdelarna? Finns det risker, och i så fall vilka? Låt mig gå tillbaka till början av 80-talet. Det var då gentekniken gjorde genombrott i den medicinska forskningen. Jag hoppas att det är några som minns den debatten. Då var det fråga om en substans som tillverkades med hjälp av genmodifierade bakterier. En lång rad frågor och faror radades upp i debatten. Koliebakterien, som det gällde, skulle spridas som en farsot från land till land. Vad skulle hända om bakterien kom in i maten, som kanske gav upphov till cancer eller allergiska problem? Hur skulle de gamla och sjuka drabbas? Företagen som skulle producera skulle tjäna stora pengar. Borde inte försiktighetsprincipen tillämpas så att dessa frågor fick sitt svar innan produktionen fick startas? Dessa faror som målades upp blev inte besannade - möjligtvis att tillverkarna tjänar stora pengar, men det kan inte tillföras området katastrof. I dag är det många som är glada att gentekniken löste insulinets tillkomst. Det var det som debatten handlade om i början av 80-talet. Debatten i dag är mycket lik den som fördes då. Det är tre områden som är viktiga att ha med när vi diskuterar genteknik. Det är människors hälsa, det är miljöpåverkan och det är de etiska frågorna. Vad har vi människor rätt att göra med växter och djur omkring oss? När det gäller hälsa och miljö ska det självklart inte vara någon skillnad på vår ambitionsnivå vare sig vi använder genteknik eller inte. Vi måste vara varsamma, och jag vill påstå att vi är varsamma. Ingen annan teknik är omgärdad av lagar, bestämmelser och restriktioner som just gentekniken. De frågor som är svårast är de som berör den etiska dimensionen. Det handlar i grunden om frågan om vad vi människor har rätt att göra när vi åtar oss att skapa vår värld eller åtminstone delar av den. Men det här är inte någonting nytt. Vi har alltid i det moderna samhället hållit på med husdjursavel och växtförädling, vilket har inneburit att vi förändrat arvsanlagen hos växter och djur - en förändring som har slagit mer blint och ibland också mer obarmhärtigt än de förändringar som görs på genetisk nivå. Belgisk blå, som vi alla känner till, är ett lysande exempel på en misslyckad avelsverksamhet. Fru talman! Efter min framställning är det kanske lätt att få intrycket att jag och majoriteten i utskottet har en mycket positiv inställning till gentekniken, men så är det inte riktigt. Som framgår av texten i betänkandet är det en mycket försiktig hållning. Däremot sätter vi inte upp kalla handen och säger nej till allt som heter genteknik. Detta gör Centern och Vänstern i reservation nr 3 och Miljöpartiet i reservation nr 4. I betänkandet hänvisar vi till Romfördraget som inte ger några lagliga möjligheter för Sverige att införa ett allmänt moratorium eller förbud mot alla genetiskt modifierade organismer. Trots denna bindning genom EU-medlemskapet kräver Vänstern, Centern och Miljöpartiet förbud. I Sverige har vi inte använt gentekniken i någon konventionella odling eller avel. Däremot görs några försöksodlingar. Men dessa är skyddade med stora säkerhetsåtgärder. Runt odlingarna finns stora odlingsfria zoner, och enligt växtexperterna är det med den säkerheten inte någon risk för spridning. Gentekniknämnden är av den principiella uppfattningen att användandet av markörgener som kodar för resistens mot antibiotika och som används som läkemedel inte ska tillåtas i genmodifierade växter som ska släppas ut på marknaden - detta trots att riskerna för överföring till bakterier är ytterst små. Det inenbär att nämnden intar en mycket restriktiv hållning till ansökningar innefattande fältförsök med växter som innehåller resistensgener mot antibiotika som används som läkemedel. Miljöpartiet anser i reservation nr 2 att det borde spridas större kännedom till allmänheten om denna teknik samt att det borde tas initiativ till en allmänpolitisk debatt om gentekniken. Gentekniknämnden, som har representanter från samtliga partier har bl.a. till uppgift att informera allmänheten om utvecklingen inom genteknikområdet. Eftersom Gudrun Lindvall, som också är författare till reservationen, själv sitter med i Gentekniknämnden måste det vara väl känt vad Gentekniknämnden gör när det gäller både utgivande av skrifter och anordnande respektive deltagande i konferenser. Regeringen har också tagit sitt ansvar genom att tillsätta en utredning om biotekniken som ska utreda möjligheter och risker samt analysera hur kunskaper, normer, värderingar och andra faktorer formar attityder till den moderna biotekniken. Kommittén ska också lämna förslag som syftar till att åstadkomma en allmänt höjd kunskapsnivå. I reservation nr 4 anser jag att Miljöpartiet är ovarsamt med sanningen. Man säger: "I den svenska industripotatisen finns det en markörgen som ger växten antibiotikaresistens. Försök har visat att genen kan bli kvar så länge att den kan påverka bakterier i magtarmkanalen." Detta är alldeles fel. I så fall måste Gudrun Lindvall veta mer än vad den samlade forskarkåren inom genteknikområdet vet. Försök och forskning har gjorts in simulerade system, men där har man inte kunnat finna något samband. Detta är tydligen Miljöpartiets sätt - vill jag påstå - att sprida felaktig information och på så sätt skrämma människor. I reservation nr 5 framförs krav på att Sverige ska ta initiativ till en FN-konferens om bioteknik. Samma krav har tidigare framlagts och avslagits med motiveringen att det i Bioteknikkommitténs uppdrag ligger att bedöma långsiktiga förändringseffekter av den moderna biotekniken och att lämna förslag till en övergripande politik för området i ett internationellt perspektiv. Vår bedömning är att vi bör avvakta Bioteknikkommitténs utredning. Fru talman! Gentekniken är en teknik där man hos växter och djur kan tillföra en eller flera främmande gener. Det är ett antal tekniker som används för att undersöka, överföra och förändra arvsanlagen. Det är en teknik som vi ska ha all respekt för och hantera mycket varsamt och med stort ansvar. Självklart ska försiktighetsprincipen råda. Vi måste fråga oss om skälen för vårt handlande är tillräckligt starka och väga dessa mot de skäl som talar emot. Vi måste väga vinster mot förluster. Vi måste analysera positiva och negativa följder. Men det viktigaste är att vi politiker för en saklig debatt och lämnar en saklig information till allmänheten - en debatt som inte är färgad i ena eller andra riktningen. Det tjänar vi alla på. Därefter får naturligtvis väljare och konsumenter göra sina val när det gäller både politiker och livsmedel. Att säga nej och åter nej är enkelt. Men det innebär också att vi säger nej till de positiva delar som gentekniken kan medföra. Om vi hade följt protesterna i början av 80-talet, hade vi då haft insulinet? Detta är något som jag tycker att vi bör fundera på. Fru talman! Jag yrkar bifall till miljö och jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 12 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag tycker nog att det är sunt att vara orolig när man introducerar nya tekniker och nya metoder. Det är också viktigt att man använder sig av försiktighetsprincipen och att man för en etisk debatt, och det är vi överens om. Men det är också nödvändigt att ibland säga nej med hänvisning just till att vi ännu inte har tillräcklig kunskap. Frågan om ifall man ska säga manipulation eller modifiering är väl närmast en semantisk fråga. Om man sätter in antibiotikaresistenta markörgener i en organism eller en växt har man väl ändå manipulerat den genetiska koden i just den växten. Sedan vill jag uppmana Kaj Larsson att läsa både Vänsterpartiets motion och reservation nr 3 lite noggrannare. Där talas det om ett tillfälligt förbud, ett tidsbegränsat stopp för utsättning av genmodifierade eller genmanipulerade organismer i avvaktan på det strängare EG-direktiv som faktiskt är aviserat. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Problemet är att situationen just nu är oklar. Miljöministern sade i ett interpellationssvar i januari i år att han anser att det nya förslaget som ännu inte är godkänt ska efterlevas så långt det är legalt möjligt. Samtidigt säger han att regeringen kommer givetvis att motsätta sig marknadsgodkännande av GMO som innehåller antibiotikaresistensgener som bedöms innebära risker för människors eller djurs hälsa. Det är denna oklarhet som vi har velat undvika genom att införa ett tillfälligt stopp tills det är klarlagt vad som ska gälla.
Fru talman! Jag tycker att vi som politiker bör sluta att använda ordet manipulerad. Det är rätt viktigt i hela resonemanget. Manipulerad är ju ett negativt uttryck för någonting som man tvivlar på och som man tycker är fuskartat. Jag skulle vilja fråga om Maggi Mikaelsson använder samma ord och säger växtmanipulerad och avelsmanipulerad. Det är ju egentligen samma sak som sker men med en annan teknik. Därför tycker jag att det är viktigt att vi inte använder negativa uttryck när vi för diskussionen och debatten. Jag sade att vi i Gentekniknämnden har antagit den policyn att vi inte kommer att godkänna antibiotikaresistenta utsättningar. Jag tror att om vi ska använda gentekniken i framtiden kommer vi inte att använda antibiotikaresistenta utsättningar.
Fru talman! Ska man säga manipulera eller modifiera? Om man går till en kiropraktor manipulerar han ens leder, och det är väl inte särskilt negativt, i alla fall inte om man blir frisk av behandlingen? Jag tror att det är en värderingsfråga. Det handlar om vilken värdering man själv som person lägger i detta. För mig har manipulation inte enbart en negativ laddning. Sedan är det väldigt bra att man har fattat det här beslutet om antibiotikaresistenta gener och utsättningen av sådana organismer, växter och produkter. Men det vi har velat lyfta fram i den motion som Vänsterpartiet har väckt är att det är olyckligt att det uppstår ett vakuum och en oklar situation. EU:s ministrar har sagt att man ska skärpa regelverket och att det behövs fler etiska diskussioner och en försiktighetsprincip som tillämpas strikt. Det är olyckligt att vi inte, i avvaktan på det, har kunnat enas om att säga att vi ska sätta stopp under den här tiden. Då skulle vi också få en press på att få fram ett sådant beslut i snabbare takt än vad som kommer att ske nu. Det är vad vår motion handlar om, och det är det som vår reservation handlar om. Vi tycker att vi skulle kunna göra detta även inom de legala gränser som finns.
Fru talman! Det är enkelt att sätta upp kalla handen och säga nej och stopp. Men jag tror att det är viktigt att nämna i det här sammanhanget att om man visar den attityden är risken stor att den forskning som bedrivs i Sverige kanske flyttar till andra länder. Om vi skulle ha den här negativa inställningen till gentekniken och tappa forskningen i vårt land, tappar vi naturligtvis också greppet över utvecklingen av gentekniken i framtiden. Jag tycker att den försiktighet som råder är betryggande. Det gäller både det som regeringen har sagt och den hållning som Gentekniknämnden har intagit. I dag har vi ännu inte någon konventionell odling av genetiskt framställda växter. Det som är på försök är potatisen för industriändamål och rapsodlingar. Vi har i och för sig också försök på fruktträd nere i Skåne. Men det finns ingenting som säger att dessa kommer att leda till ett marknadsgodkännande och att de släpps ut på marknaden. Det ska ju prövas igen. Det är dessa försök som pågår. Jag tycker att vi bör ha den nyfikenhet på ett nytt teknikområde.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man använder rätt ord, men jag tycker också att det är viktigt att man vågar tala om att det här är en teknik som är ny. Jag menar att den som försöker manipulera i det här fallet faktiskt är Kaj Larsson. Han försöker få det att låta som om vanlig hederlig gammal avel skulle vara samma sak som genteknik. Det är det inte. I den avel som man har hållit på med genom alla tider har man använt sig av variationer inom arten. Det finns alltid variationer inom en art, och det är dessa man har använt sig av när man har avlat. Men nu kan vi överföra gener från andra arter. Det är helt annorlunda. Det finns ingen anledning att vara rädd för att tala om det. Jag tror att människor blir misstänksamma när man försöker låtsas som om detta är samma sak som den avelsverksamhet som har bedrivits. Det förstår man att det inte är. Låt oss våga tala om att detta är en ny teknik som ger oss nya möjligheter! Somliga av oss tycker att vi ska vara försiktiga och andra tycker att det är mest spännande. Men det är en helt ny teknik. Det var nog väldigt bra att man hade den här debatten i början av 80-talet om tekniken att framställa insulin med hjälp av bakterier. Det var kanske den debatten som gjorde att den tekniken i dag kan användas på ett säkert sätt. Det är viktigt att vi har den debatten innan vi får bakslag med tekniken. Det är viktigt att vi är observanta på att det kan finnas problem med tekniken och har diskussionen före. I den reservation som vi har, menar vi att den debatten inte förs riktigt så mycket i Sverige som i andra länder. I både Norge och Danmark har man byggt upp en debattverksamhet på ett helt annat sätt ända ned till kommunnivå. Jag och Miljöpartiet skulle önska att vi fick i gång diskussionen rejält i Sverige för att se var tekniken är acceptabel att använda och var den inte är det. Kaj Larsson får det att låta som om vi som använder ordet genmanipulerad skulle visa våra värderingar men inte Kaj Larsson som försöker låtsas att avel och genteknik är samma sak.
Fru talman! Gudrun Lindvall sitter ju också i Gentekniknämnden och i Bioteknikutredningen. Om man granskar alla de skrifter som Gentekniknämnden har gett ut, kan man se att ordet genmanipulerad inte förekommer där. Gudrun Lindvall har ju ställt sig bakom dessa skrifter. Varför då använda uttrycket manipulerad i andra sammanhang? Det är ett negativt uttryck. Om man har en negativ inställning till gentekniken använder man det ordet. Om Gudrun Lindvall hade haft en annan inställning till gentekniken hade hon kanske använt modifierad i stället, som jag tycker är det riktiga och vedertagna ordet. Sedan gällde det debatten om insulinet på 80-talet. Jag vill inte på något sätt med resonemanget här i dag förbjuda någon debatt. Jag hälsar tvärtom alla debatter välkomna. Men det är viktigt att vi för debatten på ett rätt och riktigt sätt och inte med övertoner. Vi får inte komma med lögner, som Gudrun Lindvall har gjort i en reservation. Då uppmuntrar vi inte de människor som ska ta ställning till detta, och då för vi inte debatten framåt. Men om man har en negativ inställning och vill svartmåla och misskreditera gentekniken gör man som Gudrun Lindvall.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att Kaj Larsson nu talar om att de som är positiva väljer att använda ordet modifiera. Det visar att det även i det ordvalet ligger en värdering. Faktum är att när tekniken kom använde alla ordet manipulera utan att tycka att det var speciellt märkvärdigt. Men sedan började de som tyckte att den här tekniken var väldigt bra att känna att det fanns en negativ värdering i ordet, och därför valde de att byta begrepp till modifiera eftersom det lät bättre. Det är alltså den sidan som har valt att lägga en värdering i ordvalet. När det sedan gäller detta med antibiotikaresistens i grödor är det uppenbarligen så att många länder i EU har samma uppfattning som vi i Miljöpartiet. Både Nederländerna och Österrike har propagerat för att man ska få förbjuda den fodermajs som har en antibiotikaresistent gen med just precis den motiveringen som står här, nämligen: Försök har visat att genen kan bli kvar så länge att den kan påverka bakterier i mag-tarmkanalen. Enbart denna risk borde medföra att sådana gener tas bort. Det är exakt den motivering som de här ländernas vetenskapliga delegationer använder för att de här länderna ska få bibehålla sitt förbud. I simulerade försök har det visats att man riskerar att den kan bli kvar så länge i mag-tarmkanalen hos kor att den skulle kunna påverka bakterier. Det är inte på något vis någon lögn. Det är precis den motivering som både Nederländerna och Österrike för fram. Låt oss våga tala om vad genteknik är! Låt oss inte låtsas som om detta är någon gammal teknik i ny skepnad! Det här är en helt ny teknik. Den har fördelar och nackdelar. Den är tillräckligt stark för att klara av att vi säger manipulerad eller modifierad. Den klarar av att vi inte försöker låtsas som om det är gammal avel. Det här är en ny teknik som har fördelar och nackdelar, Kaj Larsson. Våga säga det!
Fru talman! Jag vill inte säga om man är positiv eller negativ beroende på vilket namn man använder. Jag håller mig till det vedertagna namn man ska använda, och det är genmodifierad och inget annat. Om min inställning sedan är sådan eller sådan tycker jag har mindre betydelse. I det anförande jag höll framkom en försiktig inställning. Det här är en teknik vi ska vara nyfikna på. Men vi ska hantera den med stor försiktighet och varsamhet. När det gäller bakterier i tarmen som Gudrun Lindvall pratar om efterlyser jag fortfarande den forskningsrapport som säger detta. Jag har i min undersökning inte kunnat få fram någonting från forskarkåren som säger att detta är bekräftat. Eftersom vi har gentekniksammanträde i eftermiddag tycker jag att Gudrun Lindvall ska ställa den frågan till de forskare som finns i Gentekniknämnden för att få fram det här resultatet. Det skulle jag vara mycket nyfiken på.

Fru talman! Ska vi bli odödliga, eller? Frågan kom från en kvinna som för ett tag sedan lyssnade på ett radioprogram. En radioröst berättade att fler sjukdomar nu skulle kunna botas och bekämpas. Nästa fundering som kom från kvinnan var: Undrar hur det känns att ha en njure från en gris. Det kanske är bättre än ingen njure alls. Så fort vi talar om genteknik svallar våra känslor och sinnen, och inte osökt dyker Dolly, det klonade fåret, upp eller våra nya bekanta, de fem små kultingarna. Vi undrar: Hur långt kan vi gå? Hur långt är vi beredda att gå? Inte minst här i debatten, och när vi har debatt om livsmedel, pratar någon om genmanipulering, någon annan om genmodifiering, och den tredje som står bredvid och lyssnar, fru talman, undrar vem som har rätt och vem som har fel. Det här betänkandet består, som vi har hört, av motioner från den allmänna motionstiden. Även vi moderater har med motioner om gentekniken. Men den uppmärksamme har noterat att vi inte har någon reservation och inte heller ett särskilt yttrande. Det har vi inte bl.a. för att det just nu pågår en utredning, Bioteknikkommittén, som också har nämnts och ett reformarbete inom EU i de här frågorna. Jag vill däremot lite kort ta tillfället i akt att betona att forskning och utveckling inom gentekniken behövs. Det här ställer samtidigt krav på att det resultat som kommer fram ska användas med förnuft och med ansvar och att vi ska ha en försiktighetsprincip. Men forskning och utveckling behövs. Vi vet t.ex. också att konsumtionsmönster snabbt ändras, att krav på livsmedel med nya egenskaper ökar och att det därmed även finns ett behov av större resurser till just utveckling och forskning. De svenska förädlingsföretagen måste t.ex. kunna använda samma förädlingsteknik som företag i konkurrerande länder. Annars är risken stor att de svenska företagen hamnar på efterkälken. Det tror jag på sikt skulle vara förödande för den svenska livsmedelsnäringen i vårt land. Ett hinder för att utnyttja modern genteknik i växtförädlingen skulle dessutom försvåra en utveckling mot mindre miljöbelastande odlingsmetoder i jordbruk och trädgårdsskötsel. Fru talman! Visst kommer det upp svåra etiska frågor kring ny teknik. Det här är en ny teknik, särskilt när det rör de grundläggande livsfunktionerna precis som gentekniken gör. Ökad kunskap ger ökade möjligheter men också ökade risker. Det uppstår frågeställningar som vi inte alltid har svar på och som vi inte tidigare har mött. Men det kräver nya svar, och forskning är i grunden bra. Vi moderater vill bygga för framtiden. Vi vill inte sätta upp en kall hand som säger stopp. Gentekniken innebär oanade möjligheter när det gäller att kunna bota sjukdomar - det hörde vi Kaj Larsson prata om i sitt anförande - och inte minst när det gäller att bekämpa världssvälten. Vi ska ta till oss nya kunskaper som kommer och samtidigt ska vi vara noga med att granska nya metoder och produkter som skapas ur etisk synvinkel. Fru talman! Jag har i övrigt inte några andra yrkanden än det som utskottet har till förslag för beslut.
Fru talman! Jag tror att det i Sveriges riksdag finns en ganska bred samsyn om att det finns mycket intressant att göra inom bioteknik när det gäller mediciner. Där håller vi oss inom en art om vi inte använder oss av gris som reservdel för människa. Det är då under förutsättning att man har genmodifierat grisen till att bli lite mer människa, dvs. att man har stoppar in en del gener från människan i grisen. Allt eftersom tekniken utvecklas kommer man att kunna stoppa in alltfler gener från människan i grisen. Jag skulle vilja höra lite grann med Catharina Elmsäter-Svärd var gränsen går för moderaterna. Vad tycker ni är acceptabelt att göra, och vad tycker ni inte är acceptabelt att göra? I dag har vi faktiskt inte brist på livsmedel i världen. Vi har svält, men vi har inte brist på livsmedel. Att modifiera eller manipulera grödor för att bota världssvälten är något man kanske pratade om förr. Men i dag är det inte det som är problemet. Jag vill veta var gränsen går. Är det acceptabelt att modifiera växter för att de ska tåla bekämpningsmedel? Vad är det Catharina Elmsäter-Svärd tycker är acceptabelt på det området?
Fru talman! När det gäller gränser är det fascinerande, när vi ändå pratar om forskning och utveckling, att det som upplevdes som en gräns i går inte är en gräns i morgon. Därför vill jag betona att forskning och utveckling måste få gå framåt, för då kan vi på sikt hitta gränser. Det är inte säkert att vi ens en gång hittar gränser i framtiden. Men vi måste se till att alla resultat som kommer fram i forskning är sådant som ska tillämpas med förnuft och med ansvar och framför allt med etiskt perspektiv. Jag kan i dag inte säga att det finns en gräns, för forskningen är inte tillräckligt utvecklad.
Fru talman! Jag tycker att det låter ganska beklämmande att det inte finns en gräns för vad man får göra. Det måste det naturligtvis finnas. Är det verkligen acceptabelt för moderaterna att t.ex. forska på foster? Det är det inte enligt lagstiftningen i dag. Ska lagstiftaren vara den som sätter gränsen? Ska lagstiftaren tala om ifall det är acceptabelt att t.ex. stoppa in organ från grisar i människor? Lagstiftaren måste ju kunna säga vad som är acceptabelt och inte acceptabelt. Det finns nämligen en risk för att den här tekniken faktiskt skulle kunna användas på ett sätt som skulle kunna leda till mycket obehagliga konsekvenser. Är det t.ex. acceptabelt för Catharina Elmsäter Svärd att man får föda barn som visar sig ha genetiska defekter? Är det acceptabelt för Catharina Elmsäter-Svärd att försäkringsbolag och arbetsgivare ska kräva genkartor av dem man anställer? Det är sådant som är möjligt med tekniken. Naturligtvis måste man som politiskt parti ställa sig frågan var gränsen går och vem som ska bestämma var gränsen ska gå. Att bara hänvisa till att forskningen kan ge svar tycker jag låter ganska skrämmande. Det här kan nämligen, om det används fel, skapa en situation för medborgare som blir fruktansvärt obehaglig och som kan innebära en risk för rashygieniska aspekter. Vi vet i dag exakt vad som är nedärvt. Är det t.ex. tillåtet att föda barn som skulle kunna ha en ärftlig disposition för alkoholism? Är det tillåtet att föda barn i framtiden som kan ha en ärftlig disposition för schizofreni? Det kommer man att kunna titta på i framtiden. Även om man tror på tekniken så blint som moderaterna måste man någonstans våga sätta ned foten. Vi i Miljöpartiet tycker att det nog är så att vi politiker måste våga sätta gränser.
Fru talman! Gudrun Lindvall återger en bild och en oro som faktiskt bland många är berättigad och befogad. Det är inte minst därför som den kommitté där Gudrun Lindvall själv ingår är tillsatt. Man ska diskutera just de här frågorna om t.ex. gränser och de etiska frågorna. Vi har inte varit emot att man ska diskutera de här frågorna utan snarare välkomnat dem. Fru talman! När utredningens arbete, som nu har blivit försenat ett antal gånger, äntligen kommer i slutet av detta år kommer vi att få svar på den diskussion som har förts. Men det är just där som man diskuterar bl.a. de etiska frågorna.

Fru talman! Till detta betänkande har jag varit med att underteckna en reservation, nämligen om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vet att homosexuella och personer med transsexuell läggning är utsatta för förföljelse, förtryck och också en viss olikmässighet i lagstiftningen. Vi menar att Sverige måste visa sig bestämt vara ett föregångsland när det gäller att undanröja möjligheter till diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller identitet. Det är förvisso så att Författningsutredningen har fått ett tilläggsdirektiv, vilket utskottsmajoriteten påpekar, som möjligen kan leda till att Författningsutredningen behandlar också de homosexuella. Det står att man ska utreda funktionshindrades och andra utsatta gruppers delaktighet och jämlikhet i samhället. Dels får den bara göra detta inom ramen för 1 kap. 2 § regeringsformen, dels har inte regeringen i detta tilläggsdirektiv pekat ut t.ex. de homosexuella och deras situation. Det gör att det egentligen är en ganska öppen fråga för utredningen att tolka vad man menar med dessa andra grupper. Naturligtvis kommer Vänsterpartiets representant och säkert också representanterna för medreservarande partier, Folkpartiet och Miljöpartiet, att bevaka frågan och se till att de homosexuellas rättigheter verkligen tas till vara, så långt det är möjligt. Jag hoppas att vi kan vinna majoritet inom utredningen. Vi har dock funnit det angeläget att lyfta fram detta särskilt starkt. Därför har vi gjort denna gemensamma reservation från tre partier. Fru talman! De övriga reservationerna till betänkandet, vilka jag härmed yrkar avslag på, medan jag yrkar bifall till reservation nr 2, har Inger René i sin konsilianta och eleganta stil pläderat för. Om man går lite mer grovkornigt bakom säger hon: Stärk kapitalet, försvaga facket. Det är egentligen budskapet i reservationerna. Det är stärkt äganderätt och ökat minoritetsskydd med hänvisning till äganderätten. Men det är också en förstärkt negativ föreningsrätt för att det ska vara möjligt att undergräva fackets position. Vi har anslutit oss till den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Det var ursprungligen ett vänsterkrav att Sverige skulle göra så, vilket sedan riksdagen har ställt sig bakom. I tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen, protokoll nr 11, har man gjort en deklaration om skydd för egendom. Den säger att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i de allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. I Sverige vill man gå längre. De borgerliga vill gå mycket längre i sin reservation. Man säger att man vill ge full ersättning. Vad betyder detta? Om t.ex. det av miljöskäl skulle göras intrång i någons dispositionsrätt över sin egendom, eller att det allmänna skulle göra ett intrång i personens äganderätt, vad innebär då full ersättning i ett sådant sammanhang? Det är ett utomordentligt långtgående krav. Förvisso tittar Författningsutredningen på frågan om äganderätten på regeringens uppdrag. Det gäller bl.a. hur den ska bringas i överensstämmelse med miljöbalken. Men man ser ändå att de borgerliga partierna driver ett extremt starkt egendomsskydd som saknar motsvarighet i nästan något annat land och som går vida längre än vad den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter gör. Fru talman! Slutligen finns det en ganska filosofisk reservation av kd lagd till betänkandet. Det finns mycket att säga om denna. Men på min korta talartid, och alla har ganska modest tid i den här debatten, hinner jag inte gå in på många detaljer. Det står bl.a. att man ska göra familjen till rättssubjekt. Vad är det egentligen man menar? Ska vi ha förhållanden liknande dem i Kuwait? Där har man familjen som rättssubjekt, och fadern som familjens överhuvud utövar därmed familjens rösträtt. Vad är det man menar? Vilken familj är det? Vem har rätt att definiera sig som familj, ensamstående med barn? Jag förstår att man menar mamma, pappa, barn. Men hur är det med ett samboförhållande eller ett partnerskapsförhållande med två av samma kön som bor ihop? Hur vill man definiera familjen, och hur skulle det vara? Man säger i reservationen att man ska lägga de etiska värdena i den västerländska kulturtraditionen till grund för grundlagen i stället för rättspositivism. Men att definiera familjen som rättssubjekt verkar ganska unikt och ganska speciellt. Jag undrar vad kd egentligen menar med detta. Fru talman! Med undantag för mitt bifall till reservation 2 yrkar jag i övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Det är helt klart att linjen i reservationerna och argumentationen entydigt går ut på att man ska stärka rättigheterna för dem som har tillgångar. Däremot ska det vara lättare för människor att gå ur fackföreningarna. I förlängningen ska det också därmed vara lättare för arbetsgivare att t.ex. inte sluta kollektivavtal. Det ligger i linje med detta resonemang. Utskottsmajoriteten menar att den negativa föreningsrätten är tillgodosedd genom rättspraxis. Den står inte i bokstaven i den europeiska konventionen, utan den har uttolkats såsom en konsekvens av den positiva föreningsfriheten av domstolen i Haag. Detta har också följts i svensk rättspraxis i Arbetsdomstolen. Äganderätten har ett starkare skydd i vårt land än vad den har eljest och i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Det finns ingen anledning att ytterligare stärka den, för egentligen är äganderätt på sätt och vis också en grund för övermakt. Äganderätt till vissa tillgångar är den enes rätt att disponera t.ex. kapitaltillgångar, och den ger därmed makt över andras arbete och andras liv.

Fru talman! Det är orätt om det handlar om lagstadgade rättigheter. Däremot kan jag förstå att så blir fallet om en organisation utverkar vissa förmåner för sina medlemmar. Den som ställer sig utanför gemenskapen då kanske inte är den mest prioriterade när det gäller att få ut förmånerna. Men är det laglig rätt ska den gälla lika för alla, oavsett föreningstillhörighet. Jag läser nog inte in, eller ens pläderar för, statens rätt mot enskilda. Äganderätten handlar ju också om relationen mellan enskilda, om vi tänker närmare på det. Vissa egendomar ger nämligen makt över andras arbete och liv. De ger makt över användningen av samhälleliga resurser med konsekvenser för miljön, och därmed också konsekvenser för andra medborgares eller invånares miljö. Detta gör att en väldigt stark äganderätt också ger svårigheter för det allmänna och för de gemensamma intressena att göra sig gällande mot starka enskilda makthavare i samhället. Motsättningen gäller alltså inte riktigt att vi värnar statens rätt emot enskilda. Snarare värnar vi de breda folklagrens rätt mot vissa, mycket starka, enskilda.

Fru talman! Det finns tre viktiga fundamentala och sammanhängande kriterier för demokratin: människovärdet med de grundläggande fri och rättigheterna, majoritetsstyret och hänsynen till minoriteter. Denna demokratisyn är värdegrundad. Demokratin är alltså inte något teknokratiskt system för beslutsfattande. Ett styre där majoriteten kränker, hotar eller eliminerar minoriteter, eller där en majoritet tolererar sådant, är därför ingen demokrati. Betänkandet fokuserar på fri och rättighetstänkandet som det utvecklats i Sverige och som det i vissa fall skulle kunna vidareutvecklas. Det här är centrala frågor som borde diskuteras i många sammanhang i det offentliga samtalet; inte bara under sju sekunder i en TV-intervju. Frågeställningarna är inte alltid enkla. De är tvärtom tämligen ofta abstrakta, men - och det är ett viktigt men - de är centrala och grundläggande för umgänget mellan den enskilde och det offentliga och faktiskt i grunden också mellan enskilda. Alldeles speciellt viktiga är de i orostider där värdegemenskapen utsätts för påfrestningar. Det är i stormen som rotsystemet prövas. Fru talman! Det finns i dag en del oroande influenser som vill bortse från den grundläggande synen på människan. Därför är det viktigt att vårt fri och rättighetstänkande är sammanhängande och tydligt, och framför allt att vi tydligt och klart vågar argumentera för det. Jag erinrar mig ett par meningar av Dag Hammarskjöld. På ett ställe i boken Vägmärken skriver han: Dåren ropade på torget, ingen stannade för att svara. Så bevisades det att hans teser var oemotsägliga. En sådan utveckling kan och får inte inträffa när det gäller vår demokratisyn och vår syn på medmänniskan och hennes fri och rättigheter. Vi måste svara dåren, eller dårarna! Fru talman! Omtanke börjar hemma. Så skulle man kunna översätta ett bevingat engelskt uttryck. Det är i de nära relationerna som människovärdet och fri och rättigheterna införlivas i vårt tänkande och i vår syn på medmänniskan och hela samhället. De första uppväxtåren är extra viktiga. Moderna kriminologer har på den senaste tiden upptäckt vad som sedan urminnes tider varit en levande kunskap hos föräldrar, nämligen att uppfostran faktiskt har betydelse. Föräldrarnas allra viktigaste uppgift utöver den kärleksfulla omtanken är att vidarebefordra ett värdetänkande, en värdesyn och en människosyn. Fru talman! Men det räcker förstås inte. Det omgivande samhället bör också medverka och stödja föräldrarna i deras arbete med värdeöverföringen. Förskola, skola och övriga samhälleliga institutioner bör ta ett stort ansvar på det området. Jag betonar att även det civila samhället borde känna sitt ansvar. Det är ofrånkomligt att medierna t.ex. har ett alldeles särskilt ansvar för värdeinternaliseringen. Fru talman! Lagstiftaren har förstås ett ansvar bl.a. genom att lagstiftningen fokuserar och argumenterar för värdefrågorna. Lagstiftningen är faktiskt också opinionsbildande, och inte bara krasst inriktad på rättsliga grunder. De s.k. målsättningsstadgandena i regeringsformens 1 kap. 2 § är ett exempel på detta. Där talas det om respekt för människans lika värde och om frihet och värdighet, etc. Paragrafen kan inte användas för rättsligt grundade krav i sig. Den pekar dock ut viktiga mål, och påverkar därmed indirekt tilliten och värdegemenskapen i samhället. Fru talman! Lagar mot olika företeelser har förstås en substantiell effekt i och med att de pekar ut vad som är oacceptabelt i ett samhälle och anger sanktioner mot ett sådant beteende. Den allmänpreventiva effekten är även den en del i värdeuppbyggnaden i samhället. Rättskänsla och vad som är rättvisa utvecklas i detta samspel. Lagstiftaren, dvs. vi här, har med andra ord ett stort ansvar för att som det så vackert heter implementera en god etik i lagar och beslut. Fru talman! Vi kristdemokrater har ett antal år drivit kravet på en effektivare lagstiftning mot rasistiska organisationer. Faktiskt visade det sig vid en närmare analys att den lagstiftningstekniken är användbar även mot övriga kriminella organisationer. Vad det handlar om är möjligheten att kriminalisera enskilds deltagande i eller stöd till kriminella organisationer, t.ex. rasistiska eller maffiainriktade organisationer. Lagkriterierna för sådana grupper blir avgränsade så att det måste vara uppenbart att de ägnar sig åt våld, hot eller tvång. Förre JK Hans Stark gjorde en utredning som levererades 1991. Den är en god grund för en sådan lagstiftning. Tyvärr har vi varit ensamma i riksdagen om att driva förslag om en sådan lagstiftning. Men häromåret bytte i alla fall justitieministern fot och medgav att det behövs en utredning kring denna frågeställning. Det är bra. Här i kammaren har hon sagt att en sådan lagstiftning är en tänkbar möjlighet. Vi får hoppas att utredningen ser seriöst på de här frågeställningarna. Vi kristdemokrater har en motion från hösten 1998 i frågan, men vi avvaktar utredningens förslag. Fru talman! Regeringsformen tillförsäkrar med smärre undantag endast medborgarna fri och rättigheter, uppräknade i 2 kap. 1 § i regeringsformen, i förhållande till det allmänna. Det är i relationen mellan det enskilda och det allmänna som man garanterar fri och rättigheter. Däremot tillförsäkras enskilda inte några fri och rättigheter i förhållande till andra enskilda eller enskilda rättssubjekt, t.ex. företag eller organisationer. I denna del kan det inte anses råda full parallellitet mellan regeringsformen och Europakonventionen. Denna konvention kan antas ålägga konventionsstaterna viss skyldighet att genom lagstiftning trygga vissa fri och rättigheter även mellan enskilda. Fru talman! Enligt min mening vore det värdefullt att utreda även om fri och rättigheter mellan enskilda borde grundlagsfästas och inte som nu i huvudsak inriktas på förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. En sådan grundlagsfäst rätt skulle stärka Sverige som rättsstat. Fru talman! Utskottsmajoriteten konstaterar att det inte är praktiskt möjligt att i en grundlag ta in en generell reglering av skyddet för mänskliga fri och rättigheter såvitt avser förhållandet mellan enskilda. Nåja, det är en sanning med modifikation. I regeringsformens 2 kap. 3 § skyddas t.ex. medborgarens personliga integritet i förhållande till automatisk databehandling, och såvitt jag begriper och förstår gäller det inte enbart allmänna register. I 2 kap. 14 § begränsas föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt förföljelse av folkgrupp. Så nog är det möjligt att ta in regleringar av det slaget i regeringsformen och grundlagen, dvs. mellan enskilda eller enskilda rättsobjekt. Det är mer en fråga om att vilja än att kunna. Fru talman! Denna frågeställning anknyter faktiskt till frågan om diskrimineringsförbud, som tas upp i vissa motioner. Antagligen inser inte reservanterna på dessa punkter att ett stöd för min motion hade gynnat deras synsätt. I grunden delar jag uppfattningen om att det ska finnas diskrimineringsförbud på de två områden som tas upp, nämligen sexuell läggning och funktionshinder. I vår mer omfattande motion om en översyn talar vi om ett generellt diskrimineringsförbud. Vi talar om diskrimineringsskydd för människans integritet oberoende av religion, ålder, ras, kön, sexuell identitet, ekonomisk eller social ställning, funktionshinder och etnisk eller politisk tillhörighet. Nu ska Författningsutredningen titta på formuleringar för dessa områden, men den ska som Kenneth Kvist var inne på koncentrera sig på regeringsformens 1 kap. 2 §, dvs. de s.k. målsättningsstadgandena som jag nämnde tidigare. Sådana formuleringar blir opinionsbildande och är förstås viktiga i sig, men de kommer inte att kunna användas som rättslig grund i en rättslig process. Att jag inte anslutit mig till reservanterna i reservation 2 om sexuell läggning eller reserverat mig när det gäller mom. 7 om funktionshinder beror på tidsperspektivet för Författningsutredningen. Den har troligen redan för mycket att ta i. Fru talman! Just det ständigt begränsade tidsperspektivet är ett bekymmer i vårt författningsarbete. Efter ett val funderar ofta regeringen något år på om det behövs förändringar av grundlagen. Så småningom tillsätts en utredning som har en mycket begränsad tid att arbeta på - kanske ett eller ett och ett halvt år. På så sätt blir grundlagsfrågorna behandlade "styckevis och delt". Helheten och sammanhanget riskerar att gå förlorade. Det är bl.a. av den anledningen som vi hösten 1998 lade fram en motion som innebär en totalrevidering av grundlagen sett ur ett rättsnormsperspektiv. Fru talman! En sådan översyn går inte på något år. Kanske får man räkna med att det tar 5-7 år. Jag tror att det är dags att lämna kortperspektivet och jobba med de här frågorna på lite sikt, just för helheten och sammanhanget. Men uppenbarligen är utskottsmajoriteten ännu inte mogen för ett mer långsiktigt tänkande. Men det gläder mig något att moderaterna i sitt särskilda yttrande pekar på att de senare kan tänka sig att tänka något mera långsiktigt. Fru talman! Grundlagarna, framför allt regeringsformen, utgör den grundläggande rättsnormen. Därför är det centralt att denna rättsnorm är djupt förankrad i den kulturtradition som i sina grunddrag omfattas av svenska folket. Den nuvarande författningen utgår i hög grad från ett rättspositivistiskt betraktelsesätt, där rätten definieras operationellt, dvs. att rätt är det som lagstiftarna kallar rätt. Men rätten ingår faktiskt som ett undersystem i ett samhälle där de grundläggande värdena - etiken - utgör det sammanhållande bandet. Rättsnormen ska därför ta sin utgångspunkt i det som är etiskt godtagbart. Den bör alltså förankras i den svenska och västerländska kulturtraditionen. Fru talman! Det är en kristdemokratisk bedömning att en översyn utifrån detta värdeperspektiv vore värdefull i ordets rätta betydelse. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 6 om en sådan översyn. Fru talman! En del av de områden vi berör i vår översynsmotion är också föremål för separata motioner och reservationer, och i konsekvens med det har vi förstås ställt oss bakom dem. Men jag yrkar, som sagt, bifall endast till reservation 6.

Kärleken är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling. Min syn är att kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön är lika mycket värt som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön. Öppenhet och respekt gentemot homo och bisexualitet är en förutsättning för att alla ska kunna leva ett värdigt liv oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Tyvärr visas fortfarande i vårt samhälle en intolerans gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det tar sig uttryck i olika trakasserier. De hätska reaktionerna mot utställningen Ecce Homo och det våld som har riktats mot homosexuella och deras möteslokaler, inte minst under det senaste året, talar sitt tydliga språk. Homo och bisexuella är män och kvinnor i olika åldrar, med olika etnisk bakgrund, religion och politisk uppfattning. De kommer från olika samhällsklasser, från städer och från landsbygden. Det enda som skiljer dem från heterosexuella är att de har förmågan att älska och känna sexuell attraktion till någon av samma kön. Självklart ska också transvestiter, transsexuella och andra transgendergrupper omfattas av samma skydd mot diskriminering och våld som homosexuella och bisexuella. Riksdagen har också gjort uttalanden vid flera tillfällen under de senaste ca 30 åren som går i den här riktningen. Men trots riksdagens alla ställningstaganden diskrimineras fortfarande homosexuella, bisexuella och transpersoner. Tolerans och respekt måste skapas för människors rätt att välja vem de vill leva med, oavsett kön, och att uttrycka sin könstillhörighet som de själva vill, oavsett biologiskt kön. Vi som parlamentariker i Sveriges riksdag bör medverka till att belysa och synliggöra situationen för människor med olika sexuell läggning och könstillhörighet. FN:s konvention om människors lika värde och likhet inför lagen måste efterlevas. Vår strävan bör vara att nå dit där lagstiftningen inte diskriminerar och särskiljer. Så länge en människa inte skadar andra människor eller inskränker en annan människas frihet måste hon eller han ha rätt att välja hur hon eller han vill leva sitt liv och möta tolerans och respekt för detta. Arbetet med att bekämpa våld, hot och diskriminering mot homosexuella, bisexuella och transpersoner måste bedrivas inte bara i Sverige utan också i internationella forum som Nordiska rådet, EU, FN Fru talman! Utskottets majoritet hänvisar i sitt yttrande över den här frågan till att den nyligen tillsatta Författningsutredningen får tilläggsdirektiv med uppdrag att föreslå hur funktionshindrades och andra utsatta gruppers delaktighet och jämlikhet i samhället ska komma till tydligare uttryck i regeringsformens 1 kap. 2 §. I uppgiften ingår det också att bedöma om bara personer med funktionshinder ska framhållas eller om också andra grupper uttryckligen ska nämnas i stadgandet. Detta är, enligt min mening, inte tillräckligt. Samhället måste redan nu visa att övergrepp och diskriminering på grund av sexuell läggning inte accepteras. Vi som är reservanter i den här frågan i utskottet är mycket angelägna om att riksdagen klargör att våra grundlagar måste bli entydiga på den här punkten. Därför bör riksdagen redan nu slå fast att ett diskrimineringsförbud ska införas i regeringsformen. Det är också, fru talman, beklagligt att personer med transsexuell läggning i dag undantas från det diskrimineringsförbud som gäller för personer med annorlunda sexuell läggning. Därför vill vi att regeringen ska presentera ett förslag om förändringar i diskrimineringsskyddet som innebär att det också omfattar transpersoner. Europaparlamentet har utfärdat rekommendationer rörande de transsexuella som bl.a. innebär ett lagstadgat förbud mot att dessa diskrimineras i arbetslivet. Svensk lagstiftning bör snarast anpassas till dessa rekommendationer. Fru talman! En annan typ av diskriminering är den som riktar sig mot dem som vill ha rätten att stå utanför olika sammanslutningar. De är visserligen skyddade genom Europakonventionen. Men det tycks inte hjälpa. Trots att Arbetsdomstolen vid flera tillfällen har gjort klart att en medlem i en facklig organisation har rätt att lämna organisationen på egen begäran händer det fortfarande att fackliga organisationer nekar eller hindrar medlemmar som begär utträde. Det finns också fackliga organisationer som försöker hindra en arbetsgivare som vill anställa någon som inte tillhör facket. Självklart ska regeringsformens fri och rättighetskatalog innehålla skydd för den enskildes rätt att stå utanför en organisation. Därför bör det i grundlagen tydligt framgå att enskilda utan organisationstvång kan ingå icke kollektivavtalsbundna arbetsrättsavtal. Jag stöder naturligtvis utskottsminoritetens krav på att riksdagen hos regeringen ska begära ett förstärkt skydd för den negativa föreningsrätten. Jag kan inte förstå, fru talman, att inte hela utskottet ställer upp på detta. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 och 2.

Fru talman! I det här betänkandet har Miljöpartiet två egna motioner. Vi deltar gemensamt med övriga partier, utom kd och Moderaterna, i en tredje motion. I den ena miljöpartimotionen begär vi ett lagförslag som innebär ett förbud i regeringsformen mot lagstiftning som diskriminerar homo och bisexuella. Det finns flera områden inom svensk lagstiftning där homo och bisexuella diskrimineras. Det gäller t.ex. homosexuellt föräldraskap. Med avsaknaden av ett diskrimineringsförbud menar vi att det är en stor risk för ett slentrianmässigt införande av nya bestämmelser som särbehandlar homo och bisexuella negativt. Det finns exempel på detta. Det gäller t.ex. förmånerna till totalförsvarspliktiga, handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner eller statsbidragen för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. Ett diskrimineringsskydd hade kunnat förhindra att dessa diskriminerande bestämmelser hade införts, menar vi. Fru talman! Det förekommer i dag ett oacceptabelt våld, hot och diskriminering, mot homo och bisexuella och transpersoner överallt i världen, också här hemma i Sverige. Därför är det så viktigt att vidta konkreta åtgärder nu, bl.a. att införa ett diskrimineringsförbud i regeringsformen. I den gemensamma motionen, So225, yrkas det på ett tillkännagivande om behovet av ändringar i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och brottsbalkens bestämmelser om kränkning av och hets mot person grundad på tillhörighet till folkgrupp och om skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Det innefattar förstås transpersoner som just nu utgör ett olyckligt undantag. Det behövs en anpassning av svensk lagstiftning till Europaparlamentets rekommendation och resolution i dessa frågor. Majoriteten i utskottet är enligt betänkandet inte beredd att förorda att det införs något diskrimineringsförbud avseende sexuell läggning i regeringsformen eller vidta några andra åtgärder. Man hänvisar bl.a. till Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m., Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. och Författningsutredningen. Men vi som har skrivit en gemensam reservation utifrån motionen So225 tycker inte att de här åtgärderna är tillräckliga. Därför har Vänstern, Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet just en gemensam reservation om våra gemensamma lagstiftningskrav. Därför vill jag särskilt yrka bifall till reservation nr 2. I en tredje motion vill Miljöpartiet snarast att en nationell handlingsplan upprättas, där staten identifierar åtgärder som ska förbättra främjandet av och skyddet för mänskliga rättigheter i Sverige. I den här frågan har utrikesministern redan den 31 mars 1999 vid MR-kommissionen i Genève meddelat att den svenska regeringen initierat arbetet med en sådan nationell handlingsplan. Det var alltså redan den 31 mars 1999. Den 18 januari i år har statsrådet Lena Hjelm Wallén i en interpellationsdebatt sagt att regeringen avser att tillsätta en särskild arbetsgrupp med syfte att kartlägga det nationella arbetet med mänskliga rättigheter samt föreslå åtgärder för hur detta kan förstärkas och utvidgas. Vid samma tillfälle säger Lena Hjelm-Wallén att regeringen senare i vår ska presentera riksdagen en nationell handlingsplan som behandlar frågorna om rasism och främlingsfientlighet. Fru talman! Jag vet inte i dag hur långt det här arbetet har kommit, om en arbetsgrupp är tillsatt och om vi kommer att få den här informationen till riksdagen. Därför har jag fogat ett särskilt yttrande till betänkandet där jag menar att det är oerhört viktigt att det här arbetet snarast kommer i gång. Jag kan kanske hoppas att den socialdemokratiska representanten här i kammaren kan ge mig något svar på den här frågan. Är en sådan här arbetsgrupp i gång? När startade den i så fall sitt arbete? Och när får vi den här informationen från regeringen?

Fru talman!

På ett förträffligt sätt ges här en bakgrundsbeskrivning av framväxten av det svenska fri och rättighetsskyddet, med början i konungabalken i Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet och de vidare stegen genom tiderna framåt. En eloge till vårt kansli som på ett föredömligt sätt har lotsat oss genom den här materian. Så till några av de reservationer som har uppmärksammats i den här debatten. Den första är reservation nr 1 som handlar om den negativa föreningsrätten. Jag delar Kenneth Kvists synpunkter i stort sett, även om jag kanske inte gör samma ordval. Men jag tycker att själva andemeningen i reservationen är ett mycket negativt ställningstagande till de fackliga organisationerna och ett fackligt arbete. Jag tycker inte att det stämmer överens med den verklighetsbild som jag har utifrån de erfarenheter jag själv liksom mina vänner och min familj har av hur ett fackligt arbete fungerar. Jag vill inte på något sätt påstå att det inte skulle begås några som helst fel eller ha gjorts misstag, men själva andemeningen och själva den grundläggande principen för det fackliga arbetet är inte att ställa till ett elände för vare sig någon privatperson eller något företag. Tvärtom, hela deras ambition bygger på att få ett väl fungerande samarbete och få företag att leva så bra som möjligt. I betänkandet står det att det har funnits en kommitté som har tittat över den negativa föreningsrätten. Man skriver så här på s. 23: "Kommittén ansåg att de personer eller organisationer mot vilka en skyddsregel i grundlagen för den negativa föreningsfriheten skulle verka borde ha rätt att någorlunda detaljerat få veta vilka handlingar från deras sida som är förbjudna." Jag menar att det inte är så märkligt om man i ett arbetslag där någon står utanför ett fackligt medlemskap, och ändå drar nytta av det fackliga arbetet, som arbetskamrater försöker övertyga om att det är rätt och riktigt att alla ska vara med och stå för sin del när det gäller avgifter och även det man har att tjäna på att vara fackligt ansluten. Men var går gränsen? Naturligtvis är det ingen som säger att man får hota eller tillgripa våld för att få någon med. Det har jag aldrig hört talas om att det förekommer i modern tid. Men vad är skillnaden mellan att övertyga någon om att man ska gå med till att säga att det är en påtryckning som inte skulle vara giltig i det här avseendet? Ett exempel med en arbetsgivare. Jag har själv ungdomar som har kommit ut i arbetslivet alldeles nyligen och en arbetsgivare sade: Jag hoppas att du går med i den fackliga organisationen, för vi har ett väldigt bra samarbete med de fackliga organisationerna här på arbetsplatsen. Jag anser att det är bra om alla är med. Det var inget krav, det var inget hot. Det var bara ett konstaterande. Var går gränsen? En arbetsgivare meddelar en annan ung människa att om du tänker gå med i facket så sköter vi om att fackföreningsavgiften dras på lönen, för det har vi gjort upp om. En välvillig inställning. Arbetsgivare är i dag positiva till att ha arbetstagare som är fackliga medlemmar och fackligt engagerade. Det är den andra sidan av den bild som Inger René m.fl. försökt göra gällande. Jag tycker att det är viktigt att i den här diskussionen försöka få någon slags balans över hur det vanligtvis går till. När det gäller reservation nr 2 är jag mer bekymrad, för i sak är vi alla så överens om att diskriminering på grund av sexuell läggning icke får förekomma. Det vi däremot inte har samma åsikt om är på vilket sätt detta ska förhindras. Räcker det med den nuvarande lagstiftningen, behöver den nuvarande lagstiftningen skärpas eller ska detta skrivas in i grundlagen? Jag vill med bestämdhet säga emot det bl.a. Åsa Torstensson gör gällande i sitt anförande, att ett grundlagsskydd skulle avhjälpa det våld som förekommer mot homosexuella och andra. Jag menar att våld på det sätt som Åsa Torstensson beskriver är avskyvärt. Det är förbjudet redan i dag. Det blir ingen förändring av att man skriver in det i en grundlag. Detta är en oerhört allvarlig fråga. Den har tagits på mycket stort allvar från regeringens sida. Den sittande Författningsutredningen har fått tilläggsdirektiv att ta med frågan om funktionshindrades och andra utsatta gruppers delaktighet och jämlikhet i samhället. Det finns inte någon som helst anledning att tro att Författningsutredningen skulle vilja slippa undan eller ducka undan för frågan. Jag är helt övertygad om att alla som ingår i utredningen är lika angelägna om att få ut den bästa möjliga lagstiftning som behövs för att denna diskriminering ska stävjas på bästa sätt. Det finns ett antal reservationer om hur man ska se på författningen som sådan. Jag ska kommentera reservation nr 6 av Ingvar Svensson. Han vill ha en total översyn över regeringsformen. Svensk tradition bygger mycket på gedigna utredningar som ligger till grund för ställningstaganden innan beslut fattas i regering och riksdag. Det finns vissa klara skiljelinjer på hur man ser på olika frågor mellan olika partier. Därför går det inte alltid att tillsätta en utredning för att sopa meningsskiljaktigheterna under mattan. Jag tänker i första hand på att det finns olika ståndpunkter när det gäller en författningsdomstols vara eller icke vara. Det är inte i första hand detta en utredning behöver titta på, utan det gäller själva ställningstagandet om det ska finnas en rättslig instans som ska överpröva politiska beslut eller ej. Där står vi fast i våra ståndpunkter. Jag hoppas att jag har kommenterat det viktigaste i betänkandet.
Fru talman! Jag vill bemöta två synpunkter som Mats Berglind har fört fram i grundlagsfrågan när det gäller den negativa föreningsrätten och hur man ska skydda de homosexuella. Jag vill peka på att Mats Berglind kanske har en alltför positiv bild av facket - naturligtvis beroende på hans politiska tillhörighet. Men jag vill också peka på att facket för närvarande förlorar många medlemmar. Det torde inte vara obekant. Det kan möjligen försvåra hur facket vill styra verksamheter på arbetsplatser. Vi hade ett mycket uppmärksammat ärende i konstitutionsutskottet förra året. Det handlade om Torgny Gustafsson som drabbades mycket hårt så sent som i slutet av 1980-talet på grund av fackets krav på honom att sluta kollektivavtal trots att han hade anställda som inte var intresserade och han själv inte var intresserad av det. Det torde väl Mats Berglind inte ha glömt. Sedan var det frågan om ett grundlagsfäst diskrimineringsförbud mot homosexuella. Jag ingår i Författningsutredningen. Den skrivning som finns i direktiven anser jag inte vara särskilt betryggande. Det står att det är en uppgift för utredningen att också bedöma om andra grupper utöver de funktionshindrade ska nämnas i stadgandet. Jag kommer naturligtvis att arbeta för detta, men det finns ingen garanti för att en utredningsmajoritet kommer att göra det.
Fru talman! Min bild av facklig verksamhet i dag bygger inte på att jag är socialdemokrat eller inte skulle vara det. Jag har helt enkelt en verklighetsuppfattning där jag har träffat medlemmar och mina egna ungdomar som har berättat hur det fungerar. Den bild som en del framför att facket mer eller mindre utövar utpressning mot sådana som vill gå ur facket eller bara vill vara med i a-kassan stämmer inte. Det kan säkert ha förekommit, men det är i så fall ett undantag. Det är klart att det kan göras fel, men den generella bilden är en annan. Den kan behöva komma fram i en sådan här debatt för att göra den lite mer balanserad. Sedan var det fallet Gustafsson i KU förra året. Av domstolsutslaget framgick det att Gustafsson i det aktuella fallet hade haft möjlighet att tillmötesgå de fackliga kraven utan att ansluta sig till en arbetsgivarorganisation, nämligen genom att teckna ett s.k. hängavtal. Det har varit en strid, det finns ett domstolsutslag, och gällande lag tillgodoser frågan att ha rätt att stå utanför. Det har inte ställts något krav på att gå med. Sedan var det frågan om den utredning som ska ta upp trakasserier mot homosexuella. Jag är övertygad om att Helena Bargholtz och många fler i utredningen har samma uppfattning om hur viktigt det är att frågan belyses i utredningen.
Fru talman! Eftersom Mats Berglind är så övertygad om att utredningen kommer att landa rätt, hade det varit värdefullt om man från socialdemokratiskt håll hade understrukit vikten av detta genom att ställa upp på vår reservation i frågan. Det är en viktig signal till de grupper som är berörda. Jag antar att vi alla har fått uppvaktningar från personer med dessa läggningar som känner att de behöver ett starkare skydd.
Fru talman! Den reservationen landar inte riktigt i samma förutsättningslösa utredningsarbete som föreslås i texten. Därför tycker jag att ställningstagandet räcker gott. Ingen kan tvivla på ambitionen hos alla berörda.
Fru talman! Jag noterar att Mats Berglind och jag i princip har samma uppfattning om den negativa föreningsrätten. Den behöver inte förstärkas. Mats Berglind ger bra situationsbilder av hur det normalt sett och under arbetsfredliga förhållanden fungerar ute i svenskt arbetsliv. Vi vet att det finns undantag, men det är ändå viktigt att den bilden också kommer fram. Jag kanske hade ett annat språkbruk. Jag kände mig något provocerad av den tydlighet som kom fram i den högerborgerliga ståndpunkt som lades fram av Inger René, nämligen att stärka äganderätt men försvaga fackets inställning. Fru talman! Jag är överens med mycket av det Mats Berglind säger om de homosexuellas rättigheter, men jag undrar ändå. Han säger att vi kan ha olika värderingar om huruvida det räcker med nuvarande lagstiftning eller inte. Men jag tror att det är uppenbart att det inte räcker med nuvarande lagstiftning. Per Lager visade att nya regler och lagar antas som verkar i diskriminerande riktning mot homosexuella. Jag tror att utredningsuppdraget är en aningen begränsat när det ska gälla 1 kap. 2 §.

Fru talman! Jag har egentligen inget annat svar till Kenneth Kvist än det som jag alldeles nyss gav till Jag förstår inte att utredningen skulle kunna vara förhindrad att ta den här frågan på djupaste allvar och göra de bedömningar som man har rätt till. Min erfarenhet är att sådana här utredningar är väldigt självständiga och fullt kapabla att verkligen bestämma sig för vilka frågeställningar som ska tas upp inom de direktiv som har sagts ska gälla. Därför är det väl bra att direktiven är skrivna så öppet att utredningen har möjlighet att tolka dem på, som jag tycker, bästa sätt.
Fru talman! Nu blev det en diskussion om vilken diskussion utredningen ska föra, och det kanske är onödigt. Jag kan se att vi kanske inte ligger så långt ifrån varandra i sak. Därför hade det väl varit på sin plats att reservationens text hade haft en utskottsmajoritet bakom sig för att verkligen slå ett slag för tolerans och öppenhet i det svenska samhället.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens om inriktningen på utredningens arbete, så det här känns lite grann som striden om påvens skägg. Jag hoppas bara att det kommer kloka beslut, vilket jag utgår från att det gör, från utredningens sida i de här svåra frågorna.

Fru talman! Helt kort till Inger René: Jag är faktiskt uppriktigt glad över att det blev en mer nyanserad bild av hur förhållandet mellan fackliga organisationer och dess medlemmar samt arbetsgivare fungerar i dag. Det tycker jag var nödvändigt. Till själva huvudfrågan: Som jag refererade till tidigare anser den kommitté som har sett över detta att de personer och organisationer mot vilka en skyddsregel i grundlagen för den negativa föreningsfriheten skulle verka borde ha rätt att någorlunda detaljerat få veta vilka handlingar från deras sida som är förbjudna. Det vore trevligt att få höra om det finns några exempel som Inger René kan ta upp. Detta att man fördröjer a-kassa för att man har gått ur facket osv. är definitivt inte något som jag försvarar. Det tycker jag är helt fel, och det vore dessutom regelvidrigt om man skulle gå vidare med den saken.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

Fru talman! Detta betänkande behandlar 20 motioner från den allmänna motionsperioden som på olika sätt berör offentlig upphandling. Det borde vara en fråga av stor vikt mot bakgrund av att den offentliga sektorn varje år upphandlar varor och tjänster för ca 400 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare en fjärdedel av Sveriges bruttonationalprodukt. En effektiv och väl fungerande konkurrensupphandling kan därför spara väsentliga summor pengar. Nämnden för offentlig upphandling har utvärderat lagen om offentlig upphandling och kommit fram till att den bidragit till en årlig nettobesparing på 3,3 miljarder kronor med bibehållen kvalitet. Nämnden för offentlig upphandling anser dock att det fortfarande finns en betydande besparingspotential på ytterligare 15-20 miljarder kronor. Detta belyser hur viktigt det är med en väl fungerande konkurrensupphandling och att en större del av den offentliga sektorn utsätts för konkurrens. För att ta ett belysande exempel har man i min egen hemkommun, Norrköping, som vi besökte i förra veckan, sedan några år tillbaka frångått den ordning som innebar att i princip all verksamhet med undantag för myndighetsutövning upphandlades i konkurrens. Resultatet av detta visar sig i dag i form av ett kraftigt ökande underskott i den kommunala ekonomin. I mitt landsting, Östergötlands, har man i stället satsat på en ökad konkurrensupphandling, vilket lett till att man i dag har fått god ordning på en tidigare dålig ekonomi. I flera avseenden har upphandlingskommittén i sitt delbetänkande lagt fram förslag om förändringar av lagen som kommer att bidra till en bättre fungerande upphandling. Idéerna om affärsmässighet, konkurrens och icke-diskriminering, som ligger till grund för lagen om offentlig upphandling, måste förverkligas. Därför är det ytterst angeläget att åstadkomma en skärpt lagstiftning med effektiva sanktionsmöjligheter, vidgade möjligheter att överklaga felaktiga beslut, talerätt för sammanslutningar av företagare samt en tillsynsmyndighet som har erforderliga resurser, initiativrätt och befogenheter att ingripa då fel begås vid offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling ger i dag möjlighet att dela upp större upphandlingar i mindre delar för att öka möjligheten för företag av olika storlek att delta i anbudsgivningen och därmed öka konkurrensen. Det är också viktigt att den pågående översynen av lagen leder fram till regelförenklingar i upphandlingar under tröskelvärdena och klargöranden om hur man i upphandlingar kan underlätta för små och medelstora företag att delta. Drygt hälften av alla anmälningar till Konkurrensverket riktar sig mot kommuner, landsting och statliga organ. En del handlar om hur kommuner och landsting gynnar sina egna förvaltningar och bolag vid upphandlingar. En allt större del gäller den offentliga sektorns ohämmade expansion på den öppna marknaden, hur skattesubventionerade kommunala bolag med dumpade priser konkurrerar ut privata småföretagare. Konkurrensverkets möjlighet att ingripa med hjälp av konkurrenslagen är i det närmaste obefintlig. Konkurrenslagen gäller för företag och är inte tillämplig för den offentliga sektorns konkurrenssnedvridning. Det finns stora brister i konkurrensneutralitet mellan offentlig näringsverksamhet och privata bolag. Dessa brister kan och behöver åtgärdas genom skärpta krav på upphandlingar, redovisningar och affärsmässighet. Offentlig verksamhet har ofta inte anpassat sin kostnadsredovisning till vad som krävs i en konkurrenssituation. Det är därför vanligt att olika verksamheter drivs integrerat inom samma förvaltning eller bolag. Risken är då påtaglig att den konkurrensutsatta delen av verksamheten subventioneras av den icke konkurrensutsatta verksamheten. I vissa fall tycks myndigheters agerande främst syfta till att öka myndighetens intäkter. Det gäller t.ex. när kommunala aktörer säljer tjänster på den konkurrensutsatta marknaden utan att låta den del av verksamheten som tillhandahålls av kommunen eller landstinget utsättas för konkurrens. Det finns flera åtgärder som kan och bör vidtas för att råda bot på dessa felaktigheter. För det första bör en lagstadgad utmaningsrätt införas i lagen om offentlig upphandling. Den ska innehålla en skyldighet för kommunen att upphandla all verksamhet förutom myndighetsutövning i konkurrens när en företagare så begär. Enskilda företag ges på så sätt en möjlighet att utmana den offentliga sektorns verksamheter. Förutom ökad effektivitet och bättre hushållning med skattebetalarnas pengar öppnas stora möjligheter till fri företagsamhet inom det som tidigare har varit offentliga monopol. Vidare bör inte skattesubventionering av offentlig näringsverksamhet få förekomma. En lag om konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning bör införas med krav på att offentlig näringsverksamhet redovisas skild från annan verksamhet. I lagen om offentlig upphandling bör det införas en regel som gör offentlig näringsverksamhet olaglig om den inte formellt beslutats av riksdag, landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige. Lagen om offentlig upphandling bör vidare kompletteras så att det införs ett lagkrav om att all verksamhet där förutsättningar finns ska upphandlas i konkurrens. Genom dessa förändringar kan vi både åstadkomma en offentlig upphandling som leder till en bättre hushållning med skattemedel och ett bättre klimat för företagande. Jag instämmer därmed både i den gemensamma fyrpartireservationen och den moderata reservationen. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till den förstnämnda, reservation 1.

Fru talman! Vi vet alla att den offentliga upphandlingen i kommuner och landsting och i staten betingar ett mycket stort värde. Det har talats om 400 miljarder kronor i betänkandet. Det finns också en oerhört stor besparingspotential om den kan ske på ett effektivt och bra sätt. Det behövs också en begriplig och lättfattlig svensk policy för offentlig upphandling likaväl som det behövs enhetliga regler inom hela den gemensamma marknaden EU. Affärsmässighet och konkurrens ska kunna komma till stånd utifrån en etisk bas med förbud mot s.k. otillåten direktupphandling och mot diskriminering. Det ska dessutom finnas ett stöd för enhetliga miljökrav inom hela den gemensamma marknaden. Nu gällande regler är svåröverskådliga och har en hög detaljeringsgrad. En god redovisning måste krävas av offentliga upphandlare - kommuner, landsting, bolag etc. - för valet av leverantör. Kvalitetsaspekter, och inte bara det lägsta budet, bör ges större tyngd. De små och medelstora företagens möjligheter att delta i upphandlingen behöver också underlättas. En samordning av inköp snöper de mindre företagens möjligheter att delta. Den offentliga upphandlingen behöver också följa med i den tekniska utvecklingen och ske elektroniskt så att små företag i kommunerna har goda möjligheter att ta del av förfrågningar och anbud. Klara instruktioner om tröskelvärden och lagenliga möjligheter till uppdelning av delkontrakt behöver vidare presenteras i lättfattlig form, också på nätet. Utvidgningen av kretsen som har rätt att klaga på upphandlande enheter behöver lagfästas. Nu finns det en utredning som betänkandet hänvisar till, och den utredningen är på god väg. Den visar goda ambitioner att förbättra regelverket och få en effektiviserad praxis över hela landet. Men de förhoppningarna hindrar inte att det från riksdagen bör finnas ett rejält tryck på regeringen som ska lägga fram förslaget så att det också blir bra efter en sedvanlig remissbehandling av utredningen. Sedan tycker jag också som jag har sagt förut, det är något av en favorit i repris, att den offentliga upphandlingen och besparingspotentialen osv. måste ses i ett större sammanhang än det svenska. Det är den gemensamma marknaden som gäller, och där handlar det om att den integrerade ekonomin, den sammanflätade ekonomi som vi vill ha i Europa, är ett medel och inte ett mål i sig. Den är ett medel för att skapa ett stabilt och fredligt Europa. Den ekonomiska integrationen ska leda till ett ömsesidigt beroende länderna emellan. Det är alltså mot den bakgrunden, de fyra friheterna och icke-diskrimineringsregeln i dokument inom EU med öppenhet, konkurrens, affärsmässighet, objektivitet osv., som integrationen ska förverkligas. Ett direkt resultat av detta är den europeiska gemenskapens lagstiftning om offentlig upphandling. Så även i fråga om ett sådant ämne som offentlig upphandling finns det ett djupare syfte för ett mer samordnat och naturligtvis mer effektivt Europa, och till syvende och sist går det ut på fred och samexistens.

Fru talman! Åhörare och ledamöter! Vi har tidigare hört att den ofantliga - den offentliga ofantliga - upphandlingsvolymen är ca 400 miljarder kronor, och att det är nästan fjärdedel av bruttonationalprodukten. Vi har också hört att besparingar på nästan 3,3 miljarder kronor har nåtts genom de nya reglerna utan kvalitetsförsämringar. Det är ett fantastiskt resultat, det är alldeles självklart. 3,3 miljarder kronor är väldigt mycket pengar som man kan använda på ett förnuftigare sätt. Och det finns ytterligare besparingspotential. Besparingar inom den offentliga sektorn blir nödvändiga också framöver. Arbetslöshet, ökad sjukfrånvaro, behov i vård, skola och omsorg och en åldrande befolkning gör det här nödvändigt. Hela ekvationen kan inte lösas genom tillväxt. Besparingspotential finns det fortfarande - utan risk för kvalitetsförsämringar. T.ex. är marknaden för skötsel av grönytor i Sverige beräknad till 22 miljarder kronor. Upphandlingar som genomförts i några kommuner visar vinster för det offentliga på över 30 %. Så kan man ju fortsätta. Samtidigt är det viktigt för företagandet att den här upphandlingen finns och att den sköts på ett korrekt sätt. Öppenhet i systemet, förutsägbarhet och tydlighet är klassiska rättssäkerhetskriterier som självklart också ska tillämpas på det här området. Därför är det viktigt att skapa en skärpt lagstiftning med effektivare sanktionsmöjligheter, vidgade möjligheter att överklaga felaktiga beslut, talerätt för sammanslutningar av företagare och en effektiv myndighet inom området. Det är också krav som företagarnas organisationer har framfört, och vi i Centerpartiet ställer oss bakom dem både i motioner och i reservation 1, som jag härmed yrkar bifall till. Men det finns också saker som behöver förändras i systemet och balanseras. Jag blir lite betänksam när jag hör Gunnar Axén. Vi har ju samma hembygd, Östergötland. Det finns i den offentliga verksamheten företagsliknande verksamheter t.ex. för arbetshandikappade. De är viktiga, och jag tror att de flesta av oss faktiskt vill ha dem kvar och värna om dem för att de handikappade ska kunna ha en värdig tillvaro. Det gäller att hitta en balans i detta. På Gotland har man haft en diskussion mellan företrädare för de arbetshandikappade och deras organisationer och kommunerna och företagarna. Man har uppriktigt och ärligt försökt att hitta en bra dialog och en nivå som gynnar alla i det här arbetet. Våra förslag till förändringar i systemet ska också balanseras mot en byråkratiseringstendens inom detta område som förskräcker. Både myndigheter och företag längtar efter, och, skulle jag vilja säga, tjänar på, enklare regler. Det är en viktig prioritering i den fortsatta utformningen av detta system. Om inte kravet på enklare regler balanseras mot kravet på kontroll riskerar vi att systemet får en avskräckande effekt och att antalet upphandlingar minskar, helt enkelt därför att handläggare inte vågar ge sig in i en upphandling. Många småföretagare fasar också för att ge sig in i en offentlig upphandling på grund av byråkratin i systemet. Reglerna har hittills också haft den effekten att de gett sammanslagna upphandlingar med så stora värden att många grupper av företagare helt enkelt inte kunnat delta. Centerpartiets förslag om att förtydliga möjligheterna att dela upp upphandlingar till fromma för små företag är viktigt just av den anledningen. Det är också viktigt att kunna använda förenklad upphandling vid upphandling under tröskelvärdena i större utsträckning än som nu sker. Sverige valde ju som vanligt att vara duktigast i klassen genom att föra in upphandlingsregler som ser likadana ut också under tröskelvärdena, och det försvårar för små företag. Av bl.a. den anledningen, att skapa konkurrensneutralitet mellan Sverige och andra medlemsländer och av hänsyn till mindre företag, bör dessa regler kraftigt förenklas. Fru talman! Upphandlingsreglerna ska också vara utformade så att de blir ett effektivt verktyg i det av riksdagen formulerade allmänna målet om ett ekologiskt uthålligt samhälle. I dag är det inte möjligt att i en upphandling på ett tydligt sätt väga in miljöeffekter på t.ex. långa transporter. Detta kommer att bli nödvändigt om vi ska kunna fylla de mål som är uppsatta vad gäller ozonförstörande gaser, det s.k. koldioxidmålet. I förra veckan gjorde tidningen Östgötacorrespondenten en genomgång av varifrån maten till barnens skolmåltider i en skola i kommunen kom. Det var en mycket informativ helsida med förskräckande fakta. T.ex. hade pannkakorna åkt över 120 mil. Det är märkligt att det i en stad av Linköpings storlek inte finns personer som kan grädda pannkakor till en grupp skolbarn. Men det som är ännu märkligare och mer förskräckande är att sådana miljöaspekter inte kan tas in i upphandlingsförfarandet och åsättas en prislapp. I EU pågår nu ett tolkningsarbete av gällande direktiv och i Sverige en utredning om offentlig upphandling som ska ut på remiss. Det är absolut nödvändigt att regeringen ser till att miljöaspekterna får användas på samma sätt som t.ex. priskriteriet används. Det är en fråga om kvalitet i ett bredare och mera långsiktigt perspektiv.
Fru talman! Jag vet inte vad Lena Ek blev fundersam över i mitt inlägg när jag hänvisade till vår gemensamma hembygd Östergötland och Norrköping. Vad jag nämnde var att man tidigare i Norrköping har haft en ordning som innebar att man konkurrensupphandlade all verksamhet med undantag för myndighetsutövning. Det var en ordning som de fyra borgerliga partierna, dvs. även Lena Eks eget parti, införde i början av 90-talet och som kraftigt bidrog till att vi fick ordning på kommunens mycket dåliga ekonomi. Nu på senare år har man frångått konkurrensupphandlingen, vilket också innebär att kommunen återigen dras med stora budgetunderskott. I landstinget har man gått den omvända vägen och på senare år ökat inslaget av konkurrensupphandling och därmed fått ordning på en tidigare dålig ekonomi.
Fru talman! Det som jag reagerade på i Gunnar Axéns anförande var inte referatet av vad som hände i Norrköping eller i Östergötlands landsting där mina vänner och partikamrater ju har deltagit i arbetet på det sätt som beskrivits utan i stället på värderingen av detta. Vissa företagsnära verksamheter måste, enligt min bedömning, finnas kvar i den offentliga verksamheten, t.ex. av omsorg om arbetshandikappade, psykiskt handikappade, osv. Därför tycker jag att det i dessa upphandlingsregler också måste finnas en marginal för sådana diskussioner. Jag ser i en del av det material och de utvärderingar som vi har fått nästan en överbetoning av upphandlingen som gör att det inte kommer att finnas utrymme för dessa verksamheter som i sig kanske finns i en viss gråzon men där man borde kunna hitta ett system att hantera detta på ett vettigt sätt av omsorg om dessa svagare grupper.
Fru talman! Jag håller med Lena Ek om det viktiga i att kunna anordna betydelsefulla arbetstillfällen för arbetshandikappade. Och jag ser inte att det fanns någonting i mitt anförande som motsade denna möjlighet.
Fru talman! Det tycker jag låter väldigt bra. Och jag skulle vilja rekommendera ett studiebesök på Gotland där man just har hittat samtalsplattformar för att lösa dessa problem som jag tycker är väldigt inspirerande att se. Sedan skulle jag vilja tillägga något när det gäller upphandlingsfrågorna. Sakfrågor som ska behandlas i EU i framtiden borde behandlas i fackutskotten i riksdagen och inte bara som nu redovisas av regeringens representanter. Frågan om upphandlingsregler och de diskussioner som vi har haft i denna debatt är ett sådant område som hade tjänat på en sådan behandling.

Fru talman! Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår, som har sagts tidigare, till 400 miljarder kronor och motsvarar ca 23 % av Sveriges hela BNP på ett år. Med andra ord kan man säga att det är ett ansenligt belopp som hanteras under detta begrepp. Offentlig upphandling som begrepp väckte knappast något större intresse om vi ser ett antal år bakåt i tiden. Det var ett ärende som ganska raskt passerade både utskott och kammare. Men vi har också sett att intresset under de senaste åren har ökat markant. Och nu finns det ett stort engagemang från en rad olika håll. Upphandlande enheter inom kommuner och landsting, statliga verksamhetsgrenar inom myndigheter och bolag och leverantörer av olika slag följer med intresse frågan och har synpunkter på hur offentlig upphandling kan utvecklas och förbättras. Några kanske t.o.m. tycker att den inte alls skulle finnas på det sätt som den finns i dag. Intressena och idéerna kring detta går ganska brett isär. Offentlig upphandling har dessutom inte bara blivit en fråga om ren affärsmässighet, dvs. rätt pris och besparingspotential, även om det senare nog i sig är en viktig faktor att beakta när man gör en upphandling. Nej, numera handlar det också om miljöhänsyn, som vi har hört tidigare i debatten, samhälleliga mål, diskriminering, jämställdhet, osv. som också förs in i diskussionen. Och här finns det också en ganska diger samling av material att titta på när det gäller vad som sker utanför landet, i Europa men också i USA. Den 25 juni 1998 kallade regeringen en särskild utredare för att utreda organisationen av Nämnden för offentligt upphandling, NOU. Och den 12 maj 1999 beslutade regeringen att ge utredningen en parlamentarisk sammansättning. Samtidigt förlängdes också utredningens mandat, att den skulle komma med sitt slutbetänkande i december 2000. Det ursprungliga utredningsuppdraget avlämnades som ett delbetänkande i december 1999. Och tilläggsdirektiven som medföljde beslutet om en parlamentarisk sammansättning innebar att utredningen i sitt slutbetänkande skulle bedöma vilka närmare avvägningar som en upphandlande enhet bör göra när enheten ska anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Kommittén ska ta fram riktlinjer för det svenska arbetet med upphandlingsfrågor i EU, vilket är kanske inte minst viktigt. Vi vet också att det pågår mycket arbete där. Kommittén ska också följa det arbete som bedrivs i fråga om miljökrav vid offentlig upphandling. Dessutom ska kommittén behandla frågan om möjligheten att handla lokalt. Slutligen ska kommittén analysera möjligheterna för en upphandlande enhet att ta in s.k. Delbetänkandet lämnades i december 1999 och är just nu föremål för remissbehandling. En proposition är tänkt att avlämnas i maj innevarande år. Delbetänkandet kan i korta ordalag beskrivas som att det syftar till att förenkla och effektivisera den offentliga upphandlingen så att konkurrensen främjas, men också som att leverantörernas rättssäkerhet förstärks i syfte att den som lämnar anbud ska veta att en regelrätt behandling kommer att ske, likaväl som den upphandlande enheten med större säkerhet kan utföra ett rätt förfaringssätt vid upphandling. I fråga om detta har det ju rått stor oro när det gäller ett antal varor både för leverantörer och för upphandlande enheter, därför att man har varit orolig för att göra fel och på så sätt hamna snett i hela upphandlingsförfarandet. Vidare föreslås i delbetänkandet att ett upphandlingsförfarande inte får avbrytas om inte sakliga skäl föreligger. Det tycker jag är ganska viktigt att påpeka. Det har ofta - hur ofta är svårt att säga men alltför ofta, kan man väl säga - förekommit att upphandlande enheter har "testat av" marknaden genom att starta ett upphandlingsförfarande som sedan avbryts. På så sätt har ett antal leverantörer dragit på sig kostnader utan att någon beställning har skett. Där är utredningen ganska tydlig och säger att så får det inte vara, utan det ska föreligga sakliga skäl för att förfarandet ska avbrytas. Det kan också nämnas, som jag tidigare sagt, att inom EU pågår ett omfattande arbete med upphandlingsfrågor. Kommissionen har sagt att detta är ett arbete som ska prioriteras för den inre marknaden. Kommissionen har tyckt att reglerna för offentlig upphandling bör göras enklare och mer flexibla och anpassade efter förändringar som sker på marknaden. Amsterdamfördraget betonar också att miljöhänsyn ska integreras i alla gemenskapens politikområden; detta för att nå en hållbar utveckling på sikt. Kommissionen har i ett tolkningsmeddelande uttalat att man vill utröna möjligheterna att ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling och att detsamma gäller möjligheten för små företag att närvara vid upphandling i högre grad än som i dag är fallet. Fru talman! I betänkandet behandlas 20 motioner som väckts under allmänna motionstiden och som rör offentlig upphandling. Men eftersom ett omfattande utredningsarbete just nu pågår - i mitt anförande har jag beskrivit vad det ungefärligen rör sig om - finns det inte någon anledning att föregripa detta utredningsarbete, anser vi från majoritetens sida. Därför avstyrks samtliga motioner. Till sist yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Som föregående talare här redogjorde för så pågår ett omfattande arbete på upphandlingsrättens område inom den europeiska gemenskapen.

Jag måste säga att det är väldigt synd att man släpper frågan på det sättet.
Fru talman! Det är ett ganska vanligt förfaringssätt att inte lägga sig i en pågående utredning när det gäller riksdagens beslut, utan utredningen får ha sin gång för att komma fram till det resultat som utredningen finner lämpligt. Anledningen till att utredningen faktiskt blev en parlamentarisk sådan och att miljöhänsynen betonas väldigt starkt i direktiven är ett resultat av föregående års kammardebatt och utskottsbehandling. Vi hade då en ganska intensiv diskussion och debatt just om miljökriterierna i det här sammanhanget. Detta har också legat till grund för och är en väldigt stark punkt i tilläggsdirektiven. Fru talman! Jag kan försäkra, Lena Ek, att detta är en fråga som utredningen i allra högsta grad berör och diskuterar. Jag kan säga det, för jag vet - jag ingår nämligen i utredningen - att en stor del av utredningstiden också används till att beröra miljöområdet och på vilket sätt vi kan bli effektivare där. Det gäller också möjligheterna att påverka EU i en sådan riktning att vi i Sverige faktiskt kan ställa strängare miljökrav också i upphandlingsdelen här. Inte minst gäller det transportsidan och allt det som Lena Ek nämnde - pannkakor som åker runt hela Sverige osv. Något som kanske också borde räknas in vid en upphandling är vilken belastning det blir för miljön. Detta är en stor fråga i Upphandlingskommittén där vi diskuterar just miljöaspekterna på det här och i vilken utsträckning vi faktiskt kan ställa strängare miljökrav vid offentlig upphandling.
Fru talman! Det gläder mig att Sven-Erik Österberg delar min syn på pannkakors resande. Men i det här sammanhanget är det så att medan utredningen funderar och remisserna går ut avgörs stora delar av det här frågekomplexet i Bryssel. I stället för att öka demokratin genom att öppet och analytiskt lyssna på remissvar avgörs frågan alltså samtidigt på annat håll, vilket i sig minskar demokratin. Vad utredningen och kammaren sedan kan göra är ju nästan ingenting eftersom vi styrs av bindande direktiv och uttolkningar av direktiven. De frågorna avgörs nu i vår i Bryssel. Med tanke på vad majoriteten i utskottet har för åsikt när det gäller miljökriterier och upphandling är det alltså ironiskt så att man blir sittande stilla just i den här frågan, samtidigt som detta avgörs på annat håll. Därmed släpper man hela möjligheten till inflytande på området.
Fru talman! Det är faktiskt så att regeringen fortlöpande, också nu, intensivt deltar i arbetet i den europeiska unionen kring dessa miljöfrågor. Där driver man linjen att större hänsyn ska kunna tas. Lena Ek vet också att det inte är så att arbetet i EU på något sätt i väsentliga delar ändrar karaktär för att en motion bifölls i Sveriges riksdag. Det fungerar inte riktigt så, utan det handlar om det underliggande tryck som ändå finns här och om det arbete som regeringen driver i frågan och i det arbete som sker i unionen när det gäller möjligheterna att ta den här hänsynen. Detta fortgår parallellt. Samtidigt följer utredarna naturligtvis det arbete som sker och man tar kontakter sinsemellan. Det är väl heller ingen som tror att det som kommer i vår kommer att vara det slutliga ställningstagandet för den europeiska unionen när det gäller just det här. Offentlig upphandling är i och för sig inte ett nytt begrepp men i den version som det nu blivit - dessutom har ju detta blivit en stor debattfråga - är frågan lite ny på det sättet, både här i Sverige och i den europeiska unionen. Man får väl se det ställningstagande som eventuellt kommer fram i det korta perspektivet i arbetet där nere. Det är ju fråga om ett delresultat av det hela. Med all säkerhet kommer debatten om detta att fortsätta både i Sverige och ute i Europa, och kanske också vidare utanför Europa. Det här är ju en del av de frågor som ligger i tiden och som upplevs som väsentliga, så vi kan nog vänta oss en stor debatt framöver här omkring just offentlig upphandling.

Fru talman! Den svenska spelmarknaden är kraftigt reglerad och dominerad av två monopolföretag, AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp. Dessa två företag har tre fjärdedelar av den svenska spelmarknaden. Den resterande delen är fördelad på olika intressenter bland folkrörelserna. Spelandet över Internet lär öka väldigt kraftigt men några uppgifter om exakt hur utvecklingen ser ut finns inte. Däremot förekommer det uppgifter om att statligt ägda Svenska Spel inte längre marknadsför vissa av sina spelformer på universitetsorter där Internetanvändningen är utbredd och där konkurrensen med spel över Internet är för stark. Den främsta anledningen till detta är att de spelformer som finns på Internet är oreglerade. Vissa spel ger t.ex. tillbaka 90 % av insatserna i form av vinst, vilket kan ställas mot de svenska spelformer där vinstandelen är begränsad till 50 %. Detta är givetvis bra för spelkonsumenterna, vilkas vinstpotential ökar. Men de hårda svenska regleringarna av spelmarknaden, i kombination med konkurrensen från Internetspel, riskerar nu att erodera förutsättningarna för en fortsatt svensk spelmarknad. Detta är mycket oroväckande, i synnerhet på grund av att idrottsrörelsen och andra folkrörelser får en stor del av sina intäkter från olika former av spel, lotterier och bingoverksamhet. I en nyligen presenterad utredning, Föreningslivet på spel och lotterimarknaden, föreslås en viss förbättring av folkrörelsernas ställning på spel och lotterimarknaden, bl.a. genom att statliga Svenska Spels lotteriverksamhet begränsas. Däremot tar utredningen över huvud taget inte upp frågan om hur den svenska spelmarknadens konkurrenskraft ska kunna bibehållas när konkurrensen från Internetspelen ökar. Tvärtom föreslår utredningen att konkurrenstrycket på den svenska spelmarknaden ska begränsas, vilket endast leder till att nuvarande spelformer, som inte klarar av den ökade konkurrensen, konserveras och inte tillåts utvecklas. Detta är mycket allvarligt. Utvecklingen kan gå fort och därmed kan idrottsoch folkrörelser snabbt mista betydelsefulla intäkter till sin viktiga verksamhet. Vi moderater anser att intäkterna från den statliga spelverksamheten fullt ut ska tillfalla idrotten och kulturella ändamål. Det betyder att vi, i enlighet med de principer som låg till grund för 1994 års riksdagsbeslut, anser att den del av Svenska Spel som tidigare hette Tipstjänst ska överföras till en stiftelse vars överskott ska fördelas till idrottsrörelsen. Vidare anser vi att den resterande delen av Svenska Spel, det som tidigare hette Penninglotteriet, ska överföras till en stiftelse vars överskott ska fördelas till kulturella ändamål. På detta sätt skulle idrotten, folkrörelserna och andra kulturella intressen öka sin andel av den svenska spelmarknaden från dagens ca 20 % till drygt Men det räcker inte. För att den svenska spelmarknaden som helhet ska kunna utveckla sin konkurrenskraft i förhållande till den internationella spelmarknaden, i synnerhet i form av spelsajter på Internet, måste ytterligare åtgärder vidtas. Vi föreslår därför tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet att regeringen ges i uppdrag att utreda hur den svenska spelmarknadens konkurrenskraft kan stärkas i ett globalt perspektiv. Detaljregleringar och begränsningar som leder till svårigheter att utveckla konkurrenskraftiga spelformer måste avvecklas. Bättre förutsättningar att utveckla spelverksamheten ger föreningslivet ökade möjligheter att finna goda intäktskällor och finansiera en viktig del av svenskt samhällsliv. Fru talman! Jag instämmer därmed i både den moderata reservationen och vår gemensamma reservation med Folkpartiet och Kristdemokraterna, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till den sistnämnda, reservation 2.

Fru talman! Det känns lite besvärande att idrottsrörelsen och det ideella föreningslivet har fått leva i ovisshet så länge om vad som ska gälla angående finansieringen från olika spelformer. Nya former och förutsättningar på spelmarknaden ställer stora krav på beslutsunderlaget. Det har vi fått höra av Gunnar Axén. Det var en vältalig och fin bakgrund som Gunnar Axén gav. Helt klart utifrån det är att ett underlag för beslut måste vara aktuellt, det är en färskvara. Det bör samtidigt kunna föreslås en strategi inför möjliga väsentliga förändringar i framtiden. Den senaste utredningen föreslår, som vi har läst, en svensk lagstiftning för svenska spelsajter på nätet, men marknaden är långt större än så. Den är ju planetär, global, och utvecklas snabbt. Vinstmöjligheterna som ges internationellt på nätet, även om man sitter hemma vid datorn, är långt större. Man har en långt större vinstpotential och vinstprocent än vad de svenska varianterna har. Det gör att svensk idrottsrörelse och hela det ideella föreningslivet snabbt kan och förlorar sina intäkter, vilket i sin tur hotar viktiga delar av verksamheten. Sådan är den bild som jag har fått när jag har läst. Fru talman! Låt mig yrka bifall till reservation 2. Regeringen bör återkomma efter en grundlig utredning om den globala konkurrenssituationen med förslag till hur folkrörelsernas och idrottsrörelsens ställning kan förbättras i en spelmarknad som är långt större än vad utredningen tycks räkna med.

Fru talman! I det här betänkandet om statliga spel behandlas sex motioner om statlig spelverksamhet. Det har slutat med två reservationer. Jag kan börja med att yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Något om situationen för folkrörelsernas andel av spelmarknaden. Många är oroade över folkrörelsernas andel av spelmarknaden. Under 90-talet har det tillkommit en ny spelform, uppfunnen av idrottsrörelsen och folkrörelserna, och det är Bingolotto, som gett idrottsföreningarna framför allt en hyfsad andel. Men det syns också att den viker av en del. Samtidigt har vi fattat beslut här i kammaren och haft diskussioner om att stödja idrottsrörelsen och föreningslivet på annat sätt. Då kom man fram med förslaget om värdeautomatspel. Det skulle placeras ut ungefär 7 000 Det var lite trögt i starten. Vi är nu uppe på drygt 5 000 värdeautomater. Det var också svårt i början att få lönsamhet på automaterna. Inte förrän 1998 gav de ett visst överskott, drygt 50 miljoner kronor. För 1999 räknar man med 137 miljoner. Idrottsutredningen, som jag själv hade möjligheten att leda, föreslog att man också skulle få ha dessa värdeautomatspel i bingohallarna. Idrottsutredningen föreslog enigt att man skulle placera ut 500 automater i bingohallar. Det blev också beslutat i riksdagen. Nu är problemet att det finns ett annat spel i bingohallarna som måste flyttas undan, och det är varuautomaterna. Där har också riksdagen beslutat om varuautomater ska flyttas över till tivoli och annan verksamhet. Om man får in dem tror jag att vi inom några år kan se att idrottsrörelsen och föreningslivet i stort kan komma att få någonstans 400 à 500 miljoner i friska pengar. Så ser det ut. Idrottsrörelsens folk ser väldigt positivt på den utveckling som är på gång och ser fram emot de närmaste åren, då det kan bli en kraftig förstärkning. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Kjell Nordström. Den första är varför Kjell Nordström och Socialdemokraterna inte är beredda att låta hela vinsten från den statliga spelverksamheten tillfalla idrottsrörelsen, folkrörelserna och andra kulturella ändamål. Den andra frågan är om Kjell Nordström och Socialdemokraterna är medvetna om den utveckling av nya spelformer som sker på Internet. Om man är det, vad är man beredd att återkomma med för förslag för att stärka den svenska spelmarknadens konkurrenskraft och därmed förbättra intäktsmöjligheterna för idrottsrörelsen och folkrörelserna?

Fru talman! Det skulle naturligtvis, Gunnar Axén, vara trevligt att kunna överlämna hela vinsten till idrottsrörelsen och folkrörelserna. Men nu behövs en del av de här pengarna för att finansiera den statliga verksamheten. Gunnar Axén om någon borde känna till att det finns en del gamla surdegar som vi nu ska reda upp, räntor som ska betalas osv. Det går inte helt enkelt att överföra hela vinsten. Vad gäller nya spelformer vill jag säga att en av anledningarna till att riksdagen 1996 beslutade att slå samman Tipstjänst och Penninglotteriet var att båda ville få ett stabilt bolag som skulle kunna möta konkurrensen utifrån. Det tror jag man har klarat bra. Jag hade möjlighet att på lunchen tala något med Lotteriinspektionens ordförande om hur situationen ser ut runtom i världen. Enligt den rapport jag fick kan man i alla fall säga att EU-länderna gemensamt har i stort sett den politik som vi har, med statliga monopolföretag oavsett vad det är för politisk färg som styr det ena eller det andra EU-landet.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar finansutskottet sex motioner från den allmänna motionstiden som handlar om spelverksamhet. Samtliga motioner avstyrks, antingen med motiveringen att riksdagens tidigare ställningstagande alltjämt är gällande eller med motiveringen att utredaren Bengt KÅ Johansson i dagarna har redovisat sina förslag i betänkandet Föreningslivet på spel och lotterimarknaden. Motionsyrkandena avslås med motiveringen att beredningsarbete, remissvar osv. bör avvaktas. Därför tänker jag i den här debatten ta upp de frågor som jag anser att finansutskottet bör ta med sig när det betänkandet om spel kommer från regeringen. Det handlar främst om spelberoende, om klasskillnader i spelandet samt om manliga och kvinnliga spelvanor i Sverige. Självklart kommer jag också att beröra statens och föreningslivets andel av spelmarknaden i Sverige. Fru talman! Det är viktigt att finansutskottet inhämtar den kompetens som finns på det här området i riksdagens övriga utskott. Det är viktigt att man ser till helheten i spelfrågan och inte ensidigt gör den till en kameral fråga eller konkurrensfråga. Det finns också väldigt stora sociala konsekvenser som följer i spelverksamhetens spår. Spelberoendeproblematiken är utredd i Sverige, och den tenderar att öka, och sannolikt finns det ett samband med att Svenska spel har ställt ut ett antal spelmaskiner på restauranger. Spelproblematiken är ett folkhälsoproblem, och det är ett stort problem särskilt i de unga åldersgrupperna. I undersökningar framgår det att mellan 2,3 och 0,95-1,4 % kan klassas som sannolika patologiska spelare. Vi måste därför ta den ökande kurvan när det gäller spelmissbruk på allvar. Här har staten ett stort ansvar att inte etablera ytterligare spel på marknaden som lättare leder till spelberoende. Det handlar då främst om snabba spel där man snabbt får reda på om man har vunnit eller förlorat. Just av den anledningen förbjöds de enarmade banditerna, och nu är de tillbaka igen, men i en lite annorlunda tappning. Det statligt ägda Svenska Spel satsar miljonbelopp varje år på reklam för att människor i Sverige ska spela alltmer. Jag tycker att det är omoraliskt av ett statligt bolag att bedriva en verksamhet som kan leda till beroende och missbruk. Jag anser att Svenska Spel borde ha lika hårda regler för reklam som Systembolaget har. Det är någonting som vi här i riksdagen bör tänka vidare på. Skillnader i spel avspeglar sig även i vilken samhällsklass man kommer ifrån. Hushåll med låga inkomster spenderar tre gånger så mycket av sin disponibla inkomst på spel som höginkomsttagare gör. För många människor hålls drömmen vid liv med hjälp av spelreklam, drömmen om ett liv utan ekonomiska problem. Men i själva verket blir ekonomin desto mer ansträngd ju mer man spelar. Andelen kvinnor som får problem på grund av sina spelvanor är lägre än bland männen, har det konstaterats. En tänkbar förklaring är att män exponeras av fler könsspecifika spelformer. Det har också visat sig att spel om pengar för män i första hand handlar om spänning och jakten på den stora vinsten för att man sedan ska kunna leva i överflöd. För kvinnor baseras spelandet i stället på längtan efter trygghet och ekonomiskt oberoende. Vi kan då genast konstatera att Svenska Spels trisslott - där man kan vinna en extra månadslön i 20 år - är en riktig spelkvinnofälla. I dag när möjligheten att uppnå ekonomisk jämställdhet har försvårats på grund av de stora löneklyftorna som finns, låga löner eller arbetslöshet kan spel om pengar för den enskilde framstå som den enda lösningen för att kunna ha ett oberoende liv. Spel om pengar är därför en social och kulturell fråga som ytterst handlar om vilket samhälle vi vill ha. Fru talman! Till sist vill jag beröra frågan om folkrörelsernas andel av spelmarknaden. Staten har under senare år ökat sin andel av spelmarknaden bl.a. genom spelautomater. Och snart kommer statens andel av spelmarknaden att öka ännu mer när kasinon med internationella regler etableras i Sundsvall, Det enda sättet, som jag ser det, att få balans mellan staten och folkrörelserna är att staten minskar sin andel av spelmarknaden eller att man helt enkelt lämnar över en del spel till folkrörelserna. Man skulle också möjligtvis kunna lägga ned en del projekt. Man kan inte komma ifrån att människors spelförluster blir statens vinst. Statistiken visar också att spelberoendet är störst bland spelare under 30 år och att nästan 45 % av alla restaurangkasinobesökare samtidigt är storspelare på sport och hästar. Om ekvationen ska gå ihop med beräkningarna av den statliga kasinosatsningen och det faktum att spelandet av den disponibla inkomsten hos hushållen är relativt konstant måste de nya kasinona för att finansiera sin verksamhet hämta sina spelare just från den grupp som i dag lägger sina insatser på sportspel. Detta kommer då ytterligare att minska folkrörelsernas andel av spelmarknaden. När det gäller det omdebatterade vinstdelningssystemet anser jag, i likhet med det som står i ungdomspolitiska propositionen, att när det statliga vinstdelningssystemet är klart ska pengarna kontinuerligt betalas ut via statskassan för att man ska slippa den direkta kopplingen mellan ungdomsverksamhet och spel. Syftet är att ett offentligt stöd inte ska pendla fram och tillbaka beroende på hur statens intäkter på grund av spel ser ut. Jag har inga yrkanden, men jag har en vädjan till er i finansutskottet att ni försöker lyfta blicken för att se att det faktiskt finns en helhet i spelproblematiken. Försök att inte bara se spelfrågan som en kameral fråga eller som en konkurrensfråga! Ta även in spelproblematik och sociala konsekvenser på grund av spel!

Fru talman! Jag kan lugna Charlotta L Bjälkebring med att finansutskottet naturligtvis kommer att ta detta på mycket stort allvar, och det är inte bara finansutskottet som har att hantera frågan om spelberoende och spelmissbruk. Det är många övriga utskott som är inblandade i den frågan. När det blir aktuellt kommer så många som möjligt att få lämna synpunkter. Sedan tror jag att vi är överens om att folkrörelsernas andel bör öka. Det är också därför som regeringen har tillkallat en särskild utredare som nu har presenterat rätt så omfattande förslag. Han föreslår att nettoöverskottet från både värdeautomater och kasinospel i dess helhet ska överföras till folkrörelserna. Nu är detta förslag ute på remiss, och regeringen får väl förhoppningsvis anledning att återkomma med en proposition under året.
Fru talman! Min oro kvarstår dock. I den särskilda utredarens betänkande klargörs tydligt att de förslag som läggs fram bedöms ej få några konsekvenser för uppsatta jämställdhetsmål. Jag anser att det faktiskt kan vara på det viset. Därför är det viktigt att finansutskottet verkligen tar del av den forskning och statistik som finns på det här området. Det är väl närmast arbetsmarknadsutskottet som har hand om de frågorna. Jag förutsätter i och för sig att finansutskottet gör det, men risken finns att man ensidigt vilar sig på utredarens förslag och glömmer bort detta. Han skriver också att utredningen anser att förslagen inte på något avgörande sätt kan påverka spelberoendet men att regeringen bör följa utvecklingen. Jag tror att de förslag som läggs fram i utredningen visst kommer att påverka spelberoendet.
Fru talman! Jag vill inte gå i polemik med Charlotta Bjälkebring om vad utredaren har tyckt vare sig om jämställdhet eller spelberoende. Frågan är nu ute på remiss. Sedan kommer det väl in synpunkter från olika håll. Dessa får sedan sammanvägas i första hand av regeringen. Därefter kommer de naturligtvis hit till riksdagen. De utskott som är berörda kommer naturligtvis att behandla den här frågan. Det är kanske för tidigt att i dag säga vare sig det ena eller det andra. Vi får väl se tiden an.
Fru talman! Det vore klädsamt om Kjell Nordström kunde hålla med mig i min oro på de här två områdena. Det hade känts lugnande för mig att veta att den här frågan ska bli belyst på ett ordentligt sätt.

Fru talman! Jag har väl inga illusioner om att Charlotta Bjälkebring känner sig lugnare om jag säger att vi håller med om de farhågor som hon har lyft fram. Jag tycker att det var ett mycket väsentligt inlägg. Oavsett ert samarbete över partigränserna tycker jag att de här relevanta synpunkterna är någonting som vi ska ta med oss. Jag lever inte i någon trygg förvissning om att utredningen och den kommande beredningen kommer att tillgodose de här synpunkterna. Några partikamrater till mig har motionerat på delvis samma tema. Jag vill minnas att det var Tuve

Fru talman! Jag vet inte om Kjell Nordström och jag pratar med samma människor när vi talar med idrottsfolk. Jag har inte fått den uppfattningen att de är speciellt nöjda med vad som sker på idrottens område. Det är möjligt att de är lite mer nöjda i år än förra året. Det kan de kanske ha rätt till, men nöjda är de verkligen inte. Låt oss se vad som har hänt här i kammaren under en vecka. Förra veckan avslog riksdagens majoritet en del förslag till förbättringar för svensk idrottsrörelse i skatteutskottets betänkande från oss moderater. Vi ville ha slopad reklamskatt. Det sade man nej till. Vi kunde tänka oss att införa elitidrottsfonder på sikt. Det sade man nej till. Vi ville ha klarare skatteregler. Det gjorde man en utredning kring. Vi sade också att man borde likställa momsen på de idrottsanläggningar som övertas av föreningarna med dem som kommunerna har. Det sade man också nej till. Inte tror jag att idrottsrörelsen är speciellt tacksam för att regeringen sade nej till detta. I dagens betänkande säger man också nej. Man säger nej till vårt gamla förslag om att överföra Tipstjänst till föreningslivet så att idrottsrörelsen får mer pengar. Låt oss titta på hur situationen ser ut i dag. Vilka möjligheter har idrottsrörelsen till finansiering? Jo, det är deltagaravgifter och entréavgifter. Det är frivilliga bidrag av olika slag, lotterier och bingo, statliga och kommunala bidrag, olika former av sponsring och egna rörelser i form av kioskverksamhet osv. Dessutom har vi spelmarknaden. Vi kan konstatera att 1998 beräknades den totala spelmarknaden omsätta 30 miljarder kronor. 1971 hade folkrörelserna 31 % av spelmarknaden. I dag är motsvarande andel endast 19 %. Försämringen har skett på en marknad som totalt styrs av staten, samma stat som äger det bolag, Svenska Spel, som lagt beslag på ökande marknadsandelar. Det är också principiellt allvarligt att staten är både domare, och bestämmer vilka regler som ska gälla och vilka tillstånd som ska ges, och aktör genom att äga huvudaktören Att den här regeringen inte fullföljde det beslut som den borgerliga regeringen fattade om att överföra Tipstjänst till föreningslivet har inneburit att folkrörelserna har förlorat oerhört mycket pengar. Till detta kan man lägga det beslut som nu har fattats om att Dessutom har Svenska Spel möjligheter att placera värdeautomater i bingohallar samtidigt som man förbjuder varuautomaterna i dessa lokaler. Kjell Nordström är nöjd, och ibland fordras det väldigt lite för att man ska vara nöjd. Men vi är oerhört besvikna på det som har skett under de här två veckorna. Genom att följa de förslag som vi har lagt fram hade man kunnat förbättra idrottsrörelsens situation väsentligt. Men tyvärr får vi i vanlig ordning vänta på utredningar. Vi får hoppas att det inte blir som med IT-propositionen, dvs. att även den här propositionen blir försenad.
Fru talman! Jag vill mycket kort säga till Kent Olsson att den senaste idrottsutredningen frågade idrottsrörelsen vilket som var det viktigaste stöd man hade. Vilket stöd var absolut viktigast att behålla? Var det skattereglerna, aktivitetsstöd eller liknande? En samfälld idrottsrörelse svarade att det var fria lokaler. Jag noterar att i den här staden har man beslutat om att idrottsrörelsen ska betala mer. Det är inte säkert att det bara handlar om intäkter, utan det är också utgifter man får. Här får man avsevärt högre utgifter. Det är inte jag nöjd med.
Fru talman! Alla de företrädare för idrottsrörelsen som jag har träffat har sagt en sak genomgående, nämligen att det är synd att inte beslutet om överföra Tipstjänst till idrottsrörelsen kunde fullföljas. Vi ser ju nu vad som har hänt. I stället för hundratals miljoner i intäkter som skulle ha kunnat gå till svensk idrottsrörelse talar man nu om tvåsiffriga belopp. Man säger sig ändå vara ganska nöjd med detta, och man säger att det kanske kan bli några fler miljoner nästa år. Men det är ändå en stor skillnad mot det förslag som vi lade fram. Det är väl tyvärr så att vi talar med olika företrädare. Eller också är det så att idrottsrörelsen är lite mer hovsam i sin kritik av regeringen eftersom man är beroende av den och hoppas att den ska uppfylla några av de löften som den har gett.

Fru talman! Kristdemokraterna bedriver en aktiv säkerhets och försvarspolitik där vi motiverar ett effektivt svenskt totalförsvar dels av ideologiska skäl, dels utifrån det svårförutsebara säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. I den kristdemokratiska idétraditionen ingår förvaltarskapstanken och dess budskap att överlämna ett minst lika gott samhälle till kommande generationer som det som vi själva har fått överta. Det innebär bl.a. att försvara vårt land mot yttre militära och andra hot. Alla människor har en inneboende rätt att försvara sig mot väpnade angrepp, och det finns även en etisk skyldighet att hjälpa sina medmänniskor i nöd. Staten har som ansvarig för det gemensammas bästa att skydda den egna befolkningen från våld och övergrepp och att solidariskt hjälpa grannfolk i krissituationer. Det är vad vi kristdemokrater anser. Fru talman! Vi står inför mycket stora neddragningar av det svenska försvaret. En av orsakerna är att säkerhetsläget för Sveriges del av många bedöms som mycket gott. Det mycket begränsade militära hotet i vår nära omvärld har därför gjort att försvaret har dragits ned och kommer att dras ned ännu mer. Det är bl.a. något vi ska diskutera ytterligare nästa onsdag. Men omvärlden är i dag faktiskt mer komplicerad och oförutsägbar än under det kalla kriget. Det är inte bara i vårt land som försvaret dras ned mycket hårt utan också i andra europeiska länder. Tyskland har exempelvis fått kritik av Nato för att man har dragit ned alltför mycket på sitt försvar. Ju mindre ett försvar är, desto större och kraftfullare måste naturligtvis försvarsunderrättelseverksamheten vara. En del bedömare anser att det svenska försvaret har en god och kommer att få en ännu bättre förmåga till anpassning till förändringar. Det anser inte vi kristdemokrater. Vi anser att anpassningsförmågan nu kommer att bli sämre i och med de stora och i vissa fall inte helt genomtänkta neddragningar som föreslås ska ske. Det är en av anledningarna till att vi kristdemokrater anser att vi måste ha en mycket väl utbyggd försvarsunderrättelseverksamhet. Fru talman! Det är kanske det som också andra länder har insett att de måste ha då det utländska spionaget på Sverige ökar igen. Det är något som SÄPO skriver i sin verksamhetsrapport för förra året. Rapporten lämnades för någon vecka sedan. I den påpekas att stormaktsmotsättningarna har ökat framför allt i samband med den Natoledda interventionen i Kosovo våren 1999. Man skriver: "I såväl Ryssland som Kina märks en växande misstänksamhet mot USAs säkerhetspolitiska agerande, något som bedöms leda till mer fokuserade underrättelsedirektiv. Den amerikanska underrättelseverksamheten CIA har fått en budgetförstärkning och har enligt samstämmiga uppgifter börjat agera mer offensivt. Samtidigt satsar såväl USA som Ryssland på förbättrat kontraspionage för att bemöta vad man uppfattar som ett växande underrättelsehot." Man skriver vidare: "Sedan det kalla krigets slut har världens underrättelsetjänster börjat intressera sig mer för ekonomiska frågor samt olika typer av sk transnationella hot t ex internationell terrorism, spridning av massförstörelsevapen, organiserad kriminalitet, smuggling av narkotika och gränsöverskridande databrottslighet. Den sistnämnda kategorin av problem kan rubriceras som okontroversiella 'vita frågor', vilka lämpar sig väl för internationellt underrättelsesamarbete. När det gäller ekonomisk inhämtning och industrispionage - kategorier som skulle kunna kallas underrättelsevärldens 'svarta frågor' - är det dock tydligt att det inte existerar några vänner eller allierade." Svensk vapenteknologi och vapenhandel är några områden som främmande makter spionerar på. Förutom de fast stationerade utländska agenterna i Sverige är det många andra länder som dessutom vid behov skickar folk till Sverige för att illegalt inhämta underrättelser. Även länder som vi traditionellt har goda relationer med bedriver underrättelseverksamhet i Sverige. Det finns också vissa tecken på att organiserad kriminell verksamhet är länkad till främmande makts underrättelseverksamhet. Fru talman! Frågan om den s.k. anpassningsprincipen innebär i det här fallet ett ökat krav på underrättelsetjänstens analysförmåga. Den utrikespolitiska analysen måste också sättas mer i förgrunden än tidigare. Det kräver i sin tur ökad samverkan med olika organ - nationella och internationella. Fru talman! Även om risken för storkrig eller krig mellan stater är ganska liten finns det fortfarande konflikter och kriser i vårt närområde. Vi behöver inte gå så långt för att se det. Tjetjenien, Vitryssland och Kosovo är några exempel. Därför är det även i fortsättningen viktigt att ha en säker uppfattning av stridskrafternas tillstånd i vårt närområde. Nya säkerhetshot har också uppstått i form av migrationstryck, politisk och social instabilitet och påfrestningar på det ekologiska systemet. Förutom det här finns både hot om och också risk för spridning av massförstörelsevapen, terrorism, etniska och kulturella konflikter m.m. Detta är förhållanden som måste beaktas. Säkerhetspolitiken i de flesta länder har därför vidgats till att ta hänsyn till tänkbara risker, hot och påfrestningar på samhället av också andra slag än väpnat angrepp mot landets frihet och oberoende. Detta ställer naturligtvis nya krav på underrättelseinformation. Också den ökade satsningen på fredsfrämjande insatser gör det. Underrättelseverksamheten har således en hel del uppgifter som kräver samverkan med både nationella och internationella organ. Men bland uppgifterna finns den som är av grundläggande betydelse, nämligen att även i dag upprätthålla förmågan att ge militär förvarning om tänkbara angrepp mot bakgrund av att de säkerhetspolitiska förhållandena kan ändras. Fru talman! Kristdemokraterna stöder majoritetens ställningstagande när det gäller lagreglering av den militära underrättelseverksamheten, liksom i huvudsak de föreslagna grundprinciperna. Men kristdemokraterna vill ändå säkra att underrättelser sker inom det utvidgade säkerhetsbegreppet och vill betona vikten av att olika svenska myndigheter ges möjligheter att samarbeta i överlappande frågor. Dessutom vill vi säkra att tillräckliga resurser tillförs verksamheten. I propositionens förslag till lag om försvarsunderrättelseverksamhet skiljer sig texten något från Underrättelsekommitténs förslag till lagtext. Det är Underrättelsekommittén som har tagit fram underlaget till regeringens proposition. I propositionen saknas formuleringen att försvarsunderrättelseverksamhet ska bedrivas för att kartlägga "andra yttre hot mot landet". Man talar enbart om att kartlägga "yttre militära hot mot landet". Visserligen föreslår regeringen att det i verksamheten ingår att "medverka med underrättelser för att stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred". Men kristdemokraterna anser att Underrättelsekommitténs förslag bör följas och att även "andra yttre hot" bör inkluderas i lagtexten. Det innebär att 1 § i den föreslagna lagen om försvarsunderrättelseverksamhet bör ha följande lydelse: Försvarsunderrättelseverksamhet ska bedrivas för att kartlägga yttre militära hot och andra yttre hot mot landet och till stöd för svensk utrikes och försvarsoch säkerhetspolitik. För övrigt förelår vi inga ytterligare ändringar i den paragrafen. Med vad jag har sagt här yrkar jag bifall till kristdemokraternas reservation.

Fru talman! Jag vill för formens skull yrka bifall till betänkandet och avslag på reservationen. Jag tycker att det känns angeläget att yrka avslag på denna reservation efter att ha hört Margareta Viklunds anförande.

Det beror helt enkelt på att vi tycker att det är klokt och riktigt att ha en klar och redig ansvarsfördelning. Vi har alltså inte ställt oss bakom att försvarsunderrättelseverksamheten ska ta hand om allting. Däri består skillnaden.

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande är det väldigt viktigt med en ansvarsfördelning, men vi talar också om att det är viktigt att samarbeta. Jag belyste också väldigt noga de yttre hot som vi har och som vi inte kan komma ifrån. Det förhållandet att vi har dessa yttre hot, som också kan förvandlas till inre hot, gör det ännu mer nödvändigt för oss att samarbeta. Vi måste också ta hänsyn till de yttre hoten.
Fru talman! Om behovet av samarbete och om förekomsten av yttre hot råder det inga som helst åsiktsskillnader. Det handlar helt enkelt bara om frågan om försvarsunderrättelseverksamheten ska ta hand om alltihop eller om andra myndigheter ska medverka.
Fru talman! Jag kan då inte förstå varför man inte kan anta vårt förslag i reservationen, att det i lagtexten ska tilläggas "och andra yttre hot".

Fru talman! Vi har att ta ställning till ett betänkande som rör uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det föreslås en del förändringar därför att en del saker i det nuvarande systemet inte har fungerat så bra. Det gäller bl.a. att uppehållstillstånd inte i full utsträckning har beviljats kvinnor som misshandlats i äktenskapet eller i samboförhållandet. Den nu gällande s.k. tvåårsregeln har ansetts vara för skarp och obillig, vilket också jag tycker. I det lagförslag som behandlas i betänkandet ingår också en del andra frågor om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vi moderater ställer oss bakom regeringens förslag till alla delar, med ett litet undantag. Det är fråga om svåra avvägningar och målkonflikter. Det är självklart att alla som vill gifta sig med en utlänning och har uppehållstillstånd i Sverige eller som är svensk medborgare ska ha rätt att gifta sig med den som man älskar och vill bo tillsammans med. Å andra sidan finns det trots allt frågor som skenäktenskap och möjligheter att utnyttja systemet, att kringgå den reglerade invandringen om man så önskar. Detta måste man som lagstiftare försöka gardera sig mot. Det finns också frågor som är väldigt svåra att förstå och komma riktigt nära inpå livet. Det kan gälla frågor om arrangerade äktenskap. Hur ska seriositeten bedömas i sådana fall? Lagförslaget landar väl sammanfattningsvis i att det blir lite mera trångt i portgången. Seriositetsutredningarna blir lite mera omfattande med mera av muntliga redogörelser och sådant. Samtidigt blir man något mera generös när det gäller att ta ställning för den förfördelade parten, om misshandelssituation eller annan kränkning uppstår. Detta är kontentan. Jag har ingen anledning att gå in på alla de olika motionerna. Det förvånar mig kanske något att vi i dessa frågor var så väldigt överens i NIPE-utredningen, som vi kallade den. Det har dock trots att det fanns en bred samstämmighet i utredningen om dessa frågor väckts en rad motioner. Jag yrkar bifall till reservation 5 under mom. 4 och i övrigt bifall till utskottets förslag. Vi är inte ensamma om denna motion, utan bakom den står också de andra borgerliga partierna.

Fru talman! Det är en efterlängtad proposition som behandlas i det betänkande som vi debatterar i dag. Under ett antal år har olika kvinnoöden nått oss via massmedierna. ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, har årligen inbjudit riksdagsledamöter till att få träffa de kvinnor som propositionen avser, nämligen utländska kvinnor med misshandelsgaranti och två års returrätt, för att påtala en könsblind lagstiftning och för att försöka få till stånd en ändring av den s.k. tvåårsregeln. Reglerna är sådana att om en i Sverige boende man träffar en utländsk kvinna och de vill bo tillsammans här, så genomförs en s.k. uppskjuten invandringsprövning. Det innebär att myndigheterna under en period av två år prövar om förhållandet är seriöst och håller. Om det gör det beviljas kvinnan uppehållstillstånd. Låt mig först säga att Vänsterpartiet accepterar den uppskjutna invandringsprövningen. Jag vill också framhålla att de flesta förhållanden mellan män i Sverige och utländska kvinnor är bra förhållanden, som innebär lycka och glädje för båda parter. Det finns dock en omfattande handel med utländska kvinnor. Postorderfirmor erbjuder kvinnor för äktenskap. Män kan alltså via postorder köpa sig en hustru, och om hon inte behagar hjälper myndigheterna till att verkställa returrätten. Det finns exempel på att män som importerat en kvinna tröttnat på henne efter några månader och sedan importerat en ny. Eftersom lagarna ser ut som de gör är det för mannen bara att lyfta på telefonluren och ringa till Invandrarverket och berätta att han slängt ut sin hustru. Invandrarverket ser därefter till att kvinnan inte får uppehållstillstånd. Mannen är sedan fri att pröva nästa kvinna och nästa kvinna. Det finns ingen gräns för hur många kvinnor en man kan importera. I dessa förhållanden inträffar inte alltför sällan att mannen misshandlar och på annat sätt kränker kvinnan. Om kvinnan då vänder sig till polisen eller till en kvinnojour, har hon i lagens mening brutit förhållandet, vilket innebär att hon är fritt villebråd och ska utvisas. Eftersom inte alla länder har samma syn på kvinnors rätt att lämna sin partner som vi har här i Sverige, kan många av dessa kvinnor inte åka tillbaka till sin familj i hemlandet, eftersom de då stöts ut. De blir inte socialt accepterade. Dessa kvinnor måste stå ut med misshandel och grova övergrepp i två år därför att de visas ut ur landet om de lämnar förhållandet. Den lagstiftning som vi har i Sverige gäller alla som vistas i landet, men så som tvåårsregeln tillämpats har inte alla kvinnor kunnat söka lagstiftningens skydd, eftersom de då tvingas lämna Sverige. Konsekvensen av detta blir att kvinnor som söker anknytning i Sverige och misshandlas av sina män behandlas på ett helt annat sätt än andra kvinnor. Problemet med lagstiftningen har länge varit känt, även för regeringen, som redan den 15 februari 1996 tillsatte en utredning, den s.k. Anknytningsutredningen, som lade fram sitt betänkande i november 1997. Men det kom ingen proposition då. I stället fick en annan utredning, NIPU, tilläggsdirektiv för att fortsätta att utreda tvåårsregeln. NIPU lade fram sitt slutbetänkande i början på 1999. En enig utredning föreslog bl.a. att Utlänningsnämnden skulle läggas ned. Man kan förstå att det skulle ta flera år för regeringen att få till en proposition om det, eftersom det är ett besvärligt ärende. Vänsterpartiet ansåg att det därför var mycket angeläget att frågan om tvåårsregeln bröts ut ur betänkandet och att en proposition lades fram snarast. Det kravet fick vi igenom i förhandlingarna, och i dag ska vi debattera regeringens och utskottsmajoritetens förslag till hur uppehållstillstånd på grund av anknytning ska regleras. Kommer då förslaget att leda till några förbättringar? Knappast, var det svar vi fick när utskottet besökte Invandrarverket i förra veckan. Vi ändrar lite i utlänningslagen för att undvika att kvinnor som söker sig till Sverige på grund av anknytning till en man som bor här ska misshandlas eller utsättas för allvarlig kränkning. Det hade varit bra om detta hade inneburit att samhället nu äntligen tar krafttag mot de män som misshandlar och våldtar kvinnor. Men så blir det inte. I stället kommer den kvinna som förälskat sig i en man som tidigare misshandlat kvinnor att nekas uppehållstillstånd. Vänsterpartiet ställer sig visserligen bakom regeringens förslag, men vi vill samtidigt påpeka att det är högst sannolikt att regelförändringarna kommer att få liten praktisk betydelse. En av anledningarna till detta är att de kvinnor som utsätts för våld i ett förhållande sällan anmäler det till polisen. Och skulle kvinnan anmäla är det ännu mer sällan att mannen fälls och därmed hamnar i polisens register. Det innebär att när registerutdrag hämtas så speglar inte dessa register den verkliga situationen. Vi ställer oss också bakom förslaget att utländska kvinnor som utsätts för våld eller allvarliga kränkningar ska kunna få fortsatt uppehållstillstånd. Vi vill dock gå längre. I motsats till regeringen accepterar vi inte något våld eller någon kränkning i hemmet, och detta oavsett om det drabbar svenskfödda eller invandrade kvinnor vars förhållande prövas. Vi anser också, precis som Invandrarverket, att begreppen våld och allvarlig kränkning bör preciseras för att minska rättsosäkerheten och minska tolkningsutrymmet för de myndigheter som handlägger dessa ärenden. Vi anser att den tolkning av dessa begrepp som NIPU gjorde är en bra tolkning och att denna tolkning borde införts i betänkandet för att därmed ge vägledning till myndigheterna. Fru talman! Så till en annan del av propositionen, nämligen synen på arrangerade äktenskap. Artikel 3 i FN:s konvention om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor garanterar kvinnorna grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, och i artikel 16 står att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att tillförsäkra kvinnor lika rätt att fritt välja make. Sverige har ratificerat konventionen och därför förbundit sig att tillförsäkra kvinnor lika rätt att fritt välja make. Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap strider mot denna grundläggande syn på kvinnors rätt att själva få bestämma. Sverige har tagit ställning mot vissa traditionella kulturmönster som t.ex. månggifte, äktenskap mellan minderåriga och könsstympning. Vänsterpartiet anser att Sverige även bör ta avstånd från arrangerade äktenskap. Detta traditionella kulturmönster bottnar i ett patriarkalt system som innebär att kvinnor, men ibland även män, fråntas sin rätt att fritt välja make. Vad vi nu gör att vi stöder detta patriarkala system som ser kvinnor som en handelsvara genom att vi säger att dessa förhållanden inte ska genomgå samma seriositetsprövning som andra förhållanden. Detta trots att vi fått ett antal rapporter om hur illa dessa unga kvinnor far när de kommer till Sverige. Förra året mördades en ung kurdisk flicka av sin familj därför att hon vägrade gifta sig med den familjen valt ut. Regeringen och några av riksdagens partier tror att grundligare utredningar kommer att visa om det är fråga om ett arrangerat äktenskap. Vem inbillar sig egentligen att en ung kvinna som vet att hon kommer att mördas om hon får avslag på sin anknytningsansökan frivilligt kommer att avslöja att förhållandet är arrangerat? Jag har därför svårt att förstå detta ställningstagande likaväl som Kristdemokraternas. Vänsterpartiet anser att alla ärenden som rör ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska behandlas på likvärdigt sätt. Förhållanden som har sin bakgrund i traditionella kulturmönster ska inte ges någon särställning. Vi hade yrkat avslag på propositionen i denna del. Men under förhandlingarnas gång i utskottet visade det sig att den utredning om anhöriginvandring som riksdagen för ett år sedan givit regeringen i uppdrag att skyndsamt tillsätta kommer i tilläggsdirektiv att få uppgiften att se över hanteringen av arrangerade äktenskap och framför allt seriositetsprövningen. Vi har därför avstått från att reservera oss och nöjt oss med ett särskilt yttrande. Det innebär inte att Vänsterpartiet har släppt denna fråga. Tvärtom finns det nu stor anledning till oro eftersom anhörigutredningen ännu inte har kommit till stånd och regeringen inte har antagit några direktiv vad gäller vare sig anhöriginvandringen eller arrangerade äktenskap. Vi anser att om vi menar allvar med alla deklarationer om internationell solidaritet måste Sverige med kraft i alla internationella sammanhang driva de pakistanska, de iranska, de kurdiska och alla andra kvinnors mänskliga rättighet att fritt få välja make. Vi borde också med kraft hävda att arrangerade äktenskap är ett traditionellt kulturmönster som inte accepteras i Sverige. Jag sade tidigare att det i artikel 16 står att kvinnor ska ha rätt att fritt välja make och att Sverige har i uppgift att se till att så blir fallet. Trots detta är kvinnor i Sverige inte tillförsäkrade denna rätt. Om den manlige partnern kommer från t.ex. England eller USA får paret snabbt och utan krav på längre förhållande uppskjuten invandringsprövning. Kommer däremot den manlige partnern från ett u-land, som t.ex. länder i Afrika, kräver invandringsmyndigheterna fleråriga förhållanden och att den svenska kvinnan vid ett flertal tillfällen ska åka utomlands till sin partner för att bevisa förhållandets seriositet. Vänsterpartiet har under flera år och vid olika tillfällen påpekat denna diskriminerande och paternalistiska tillämpning av lagstiftningen. Vi tvingas tyvärr konstatera att det inte skett någon förändring. Vi har som tidigare sagts ställt oss bakom regeringens förslag om seriositetsprövning. Jag har tidigare vad gäller seriositetsprövning berört frågan om arrangerade äktenskap. Regeringen skriver i sitt förslag i propositionen att hänsyn vidare tas till sedvänjor inom andra kulturer. Vänsterpartiet menar att det är nödvändigt att man anger vad man menar med sedvänjor inom andra kulturer. En sådan sedvänja inom de flesta kulturer är att det är äldre män som ingår äktenskap med yngre kvinnor. Men det har faktiskt hänt att Invandrarverket avslår ansökan om anknytning och betraktar det som icke-seriöst därför att den svenska kvinnan är äldre än mannen. I Sverige har vi faktiskt den kulturella sedvänjan att äldre kvinnor kan få lov att gifta sig med yngre män. Vi tycker inte att tillämpningen står i överensstämmelse med artikel 16 i FN:s konvention om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor. Fru talman! Vänsterpartiet har framfört en rad synpunkter på både propositionstext och betänkandetext. I princip har inte dessa synpunkter lett till någon som helst förändring i det förslag som nu riksdagen kommer att anta. Vi har bl.a. framfört att betänkandet, vad gäller uppehållstillstånd efter inresa, måste precisera vad som menas med mycket lång värnplikt och att barn alltid ska vara ett skäl att frångå huvudregeln och att det inte går att ställa de krav på styrkt identitet som regeringen ställer. Ingen beklagar mer än jag att vi inte har fått gehör för våra synpunkter. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 11 under mom. 9 och reservation 15 under mom. 10.

Fru talman! Det är först en formell fråga som jag ska rätta till som gäller mitt bifallsyrkande. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 5 under mom. 4. Tydligen uttryckte jag mig inte fullt klart där, men det är alltså reservation 5 under mom. 4. Sedan en fråga till Ulla Hoffmann. Jag har läst hennes särskilda yttrande som rör frågan om arrangerade äktenskap. Till mångt och mycket delar jag de värderingar som finns där. Också jag tycker att arrangerade äktenskap inte alltid är till båtnad för den framför allt den enskilda kvinnan. Där är vi nog helt överens. Jag har också uppmärksammat att frågan ska tas upp i en kommande utredning. Vi får väl diskutera den där. Men jag tycker ändå att Ulla Hoffmann verkar vara en aning onyanserad. Det är svart eller vitt. Jag tror att det är väldigt svårt att dra gränserna. Man måste göra det på ett mycket subtilt sätt ibland. Det krävs utbildning hos Invandrarverkets personal, ökade kunskaper och sådant. Det här får handhas med rätt så stor delikatess. Annars kan vi hamna fel. Det går inte att bara dundra på.
Fru talman! Jag delar Gustaf von Essens uppfattning om svårigheten att dra gränser vad gäller arrangerat och icke-arrangerat. Vi behöver bara titta på våra kungahus, där det i många fall är arrangerade äktenskap. Men de är arrangerade såtillvida att parterna i varje fall har fått lov att träffas ett antal gånger innan. Så går det också till om man befinner sig i hemlandet. Då träffas de unga människorna ett antal gånger, visserligen med förkläden osv., men de har en möjlighet att i varje fall få lära känna varandra. Vad vi nu säger i Sverige är att vi inte ställer samma krav på det. Man behöver inte ha träffats i lika utsträckning som i andra förhållanden och man behöver inte att ha lärt känna varandra. Det är det enda som vi begär. Vi vet att det är en utrikespolitisk fråga och att vi måste via andra kanaler driva frågan om arrangerade äktenskap. Det enda vi vill är att vi i Sverige ska hjälpa dessa kvinnor i den fortsatta kampen för att fritt få välja make genom att säga att vi ställer samma krav på seriositet vad gäller arrangerade äktenskap som vi gör t.ex. om en man åker utomlands och gifter sig med en kvinna.
Fru talman! Jag står nog egentligen inte så långt från Ulla Hoffmann i denna fråga, men jag vill avvakta till dess att utredningen sätter i gång så att man får tränga in i frågorna. De är ju som sagt väldigt svåra. Man kan förstås resonera som man har gjort i Danmark. Där har man satt en åldersgräns på 25 år - man kan ju också sätta den till 21 år eller något sådant. I så fall har man löst problemet till en del, och man har fördelen att Invandrarverkets personal inte behöver göra de här svåra bedömningarna. Man kan komma att ge de här unga kvinnorna en respit, så att de verkligen i lugn och ro själva får göra sina val i lite mer vuxen ålder. I dag händer det ju att de redan på skolgården i gymnasiet börjar få reda på hur det ska bli när de blir 18 år. Det är detta som man vill komma ifrån.
Fru talman! Jag tycker att det känns positivt att Gustaf von Essen och jag kan mötas när det gäller synen på arrangerade äktenskap. Jag är i och för sig inte beredd att i dag diskutera åldersgränser av den danska modellen, utan precis som Gustaf von Essen vill jag invänta utredningen. Jag menar att det är viktigt att vi här i Sverige inser att det är vi som stiftar de lagar som ska gälla här. Som jag sade tidigare har vi tagit avstånd från andra traditionella kulturmönster. Det gäller månggifte, könsstympning osv. Vi har alltså redan begränsat vad som är ett traditionellt kulturmönster. Eftersom jag ser att ministern är här vill jag tala om att både Moderaterna och Vänsterpartiet anser att det är angeläget att denna utredning kommer till. Då får vi sätta oss ned och börja arbeta med vad som är traditionella kulturmönster i Sverige så att vi kan hjälpa kvinnor, och därmed också uppfylla FN konventionens artikel 16 när det gäller synen på att fritt få välja make.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 5. För övrigt står jag självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. Jag ska ta upp socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9, Uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vi kristdemokrater vill påpeka att den anknytningsutredning som tillsatts av regeringen endast har berört äktenskap och förhållanden. Det är alldeles för snävt. Vi saknar andra viktiga anknytningsfrågor. Många människor med invandrarbakgrund har normalt en bred familjebild. I dag finns det brister med anhöriginvandringen som borde har utretts i samband med Anknytningsutredningen. I propositionen föreslår regeringen att seriositetsprövningen ska skärpas. Men en precisering och ett förtydligande av vad som menas behövs. En bedömning av hur seriöst ett förhållande är får inte lämnas åt något subjektivt tyckande. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att det är väldigt viktigt att respektera olika invandrargruppers kultur och religion. Vi kan dock aldrig tillåta att någon tvingas in i ett äktenskap oavsett kultur eller religion. Därför är det viktigt att genom en muntlig utredning med en auktoriserad tolk av samma kön fastställa hur parterna ser på ingående av äktenskap, och då menar vi arrangerade äktenskap. Den muntliga utredningen bör likställas med seriositetsprövningen. Där vill jag bemöta Vänsterpartiet. Vi vill verkligen likställa detta, och vi vill ställa samma krav på seriositetsprövningen som alla andra. Det finns inga undantag. I de fall som det genom den muntliga utredningen framkommer att referenspersonen tidigare dömts för misshandel eller övergrepp mot tidigare sambo, maka eller make ska uppehållstillstånd nekas sökanden. Om referenspersonen ej har dömts för misshandel eller övergrepp av tidigare sammanboende, maka eller make men ändå har dömts för brott mot tredje, fjärde eller sjätte kapitlet i brottsbalken eller meddelats besöksförbud bör sökanden alltid informeras om detta. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att sökanden hotas på grund av dessa domar. Efter det att informationen delgetts sökanden måste vi kunna förlita oss på att sökanden själv kan fatta ett för denne riktigt beslut. Vi måste respektera varje människas rätt till att själv välja och ta ansvar. Vid utdrag ur folkbokföringsregister och Statens invandrarverks register bör man få en klar bild av hur många kvinnor referenspersonen tidigare på ett liknande sätt tagit till Sverige. Om en tredje ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till referenspersonen lämnas in ska ansökan avslås. De som sätter import av kvinnor i system måste stoppas. Utdrag ur brottsregistret avseende brott mot tredje, fjärde och sjätte kapitlet i brottsbalken ska hämtas in för samtliga referenspersoner. Även meddelande om besöksförbud ska hämtas in. Fru talman! Vi anser att referenspersonen ska tillfrågas om ett skriftligt medgivande av registersökning. Om denne nekar till sådant förfarande ska ansökan om uppehållstillstånd avslås. Däremot motsätter vi oss förslaget i propositionen om att en kontroll av misstankeregistret utförs. En misstänkt person är inte dömd, och kan därför fortfarande vara oskyldig till brottet. Vi tycker också att det är bra att Moderaterna, Centern och Folkpartiet ger sitt stöd åt reservation 5. Även referenspersonen ska få ta del av uppgifterna. Material ska ej lämnas ut skriftligt, utan muntligt vid det svenska konsulatet eller den svenska ambassaden med hjälp av en auktoriserad tolk av samma kön. Fru talman! Kristdemokraterna anser att man i de fall där ett förhållande upphör innan dess att två års tid har gått bör beakta ifall man i hemlandet anser att det är stigmatiserat att vara frånskild. Det är viktigt att vidmakthålla principen om att uppehållstillstånd ska beviljas före inresan. Vi anser inte heller att det är skäligt att kräva att man återvänder för att göra en ansökan i hemlandet om väntetiden är längre än sex månader, även om det står klart att ansökan skulle ha beviljats om den gjorts av sökanden i hemlandet, om utlänningen har barn eller kvinnan i förhållandet väntar barn. Slutligen vill vi kristdemokrater påpeka att en precisering av vad som menas med uttrycken "stark anknytning" samt "inte skäligen kan krävas" bör göras före arbetet.
Fru talman! När jag läser Magda Ayoubs och Kristdemokraternas reservation ser jag att ni anser att det är viktigt att man respekterar olika invandrargruppers kultur och religion. Jag kan i viss utsträckning hålla med om det, liksom att varje individ inom ramen för svensk lagstiftning ska få ge uttryck för detta. Men menar Magda Ayoub att arrangerade äktenskap är en sådan traditionell sedvänja som man ska ta hänsyn till? Jag ser att ni inte vill ha tvångsäktenskap - det vill inte heller regeringen och inte vi heller. Det är väl inte någon som vill ha det. Men skillnaden mellan arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap är faktiskt hårfin. Jag skulle vilja höra lite grann om Magda Tror ni faktiskt på att de här intervjuerna skulle kunna avslöja ifall det rör sig om arrangerade äktenskap? Skulle en kvinna våga tala om det, med tanke på t.ex. situationen i Pakistan?
Fru talman! Väldigt många länder har fortfarande arrangerade äktenskap, Ulla Hoffmann. Det som vi ser i dag är de negativa bilderna av ett och annat fall som vi har sett i medierna. Det är självklart att vi ska stoppa det som görs med tvång. Vi tycker också att seriositetsprövning ska likställas med andra prövningar, så vi har inte undantagit något när det gäller den prövningen. Vi anser fortfarande att vi måste ha respekt för dem som arrangerar äktenskap. Det är två familjer som kommer överens med varandra. Men vi hävdar att det inte ska finnas något tvång. Genom att man förhör båda parterna med en auktoriserad tolk av samma kön tror vi att det ska gå att utreda. Det handlar om kvinnor och män över 18 år. Det handlar inte om barn.
Fru talman! Jag tycker inte att jag blev så hemskt mycket klokare på det svar som jag fick av Magda Ayoub. Magda säger att seriositetsprövningen ska vara likadan, men i reservationen står det att det inte ska vara likadant. Man ska ta hänsyn till att parterna inte har träffats i samma utsträckning som parter gör i andra förhållanden. Det är ändå, måste jag säga, stor skillnad mellan ett arrangerat äktenskap i t.ex. Pakistan eller Turkiet, där unga människor tillåts att träffas en del och kanske lära känna varandra, och att ta en ung kvinna från Kurdistan eller från Pakistan som ska gifta sig med en man i Sverige. Jag tror att Magda Ayoub och jag är helt överens när det gäller t.ex. synen på könsstympning. Vi förstår och inser att det vi stiftar lag om när det gäller arrangerade äktenskap - i denna fråga handlar det om uppskjuten invandringsprövning och seriositetsförhållandet - ska gälla förhållandet vid arrangerade äktenskap i Sverige. Det är den prövningen. Vi kan inte från svensk riksdag besluta vad som ska gälla i Pakistan, men vi kan definitivt ta ställning när det gäller vad som ska gälla här i Sverige.
Fru talman! Jag vill ändå påpeka att det är stor skillnad mellan könsstympning och arrangerade äktenskap, Ulla Hoffmann. Det är två skilda saker. Men det är klart att man drar paralleller ibland för att kunna bevisa att man har tagit avstånd från det ena och inte från det andra. För mig är det självklart att vilja vara med och påverka, så att arrangerade äktenskap som sker med tvång stoppas. Det är därför vi menar att det ska ske en utredning och att man ska träffa båda parterna. Den referensperson som man ska kunna möta här i Sverige är väldigt viktig. De som har bott här har kanske möjlighet att berätta lite mer än de som bor i sina hemländer. De personer som finns här som referenspersoner ska tydligt och klart kunna säga att man bör avstå från detta, eller antyda det. Vi tycker att det är en viktig uppgift att faktiskt lyssna på de personerna.

Fru talman! Ärendet vi behandlar gäller uppehållstillstånd på grund av anknytning. I stora drag tycker vi i Centerpartiet att förslagen i detta betänkande, SfU9, stämmer överens med våra åsikter om att utökad kontroll vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning är bra. I de fall där det finns påtaglig risk för att sökande kommer att utsättas för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet är det viktigt att ansökan kan avslås. Det är viktigt att ändringar görs i utlänningslagen som syftar till att undvika att utländska medborgare söker sig till vårt land på grund av anknytning till här bosatt person när det finns risk att den utländske medborgaren kan komma att utsättas för misshandel eller annan kränkning. Det är viktigt att man innan uppehållstillstånd beviljas kan göra en bedömning av om förhållandet kan anses som seriöst eller inte, att de sökande personerna hörs muntligt och vidare att ansökan kan avslås om särskilda skäl talar för det, särskilt i fall där det finns påtaglig risk för att den sökande personen kommer att utsättas för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet. Om det framkommer att referenspersonen i Sverige har tidigare äktenskap eller samboförhållanden bakom sig där det förekommit våld eller om det finns domar för brott i samband med det är det viktigt att ansökan avslås så att inte fler personer drabbas. Det är också viktigt att personer, när de ansöker om uppehållstillstånd, får information om vilka rättigheter och skyldigheter de har om de råkar illa ut när de kommer hit till Sverige. Fru talman! Däremot anser vi i Centerpartiet att de av regeringen föreslagna reglerna för fortsatt uppehållstillstånd trots att förhållandet har upphört bör ändras. Om personer väl har kommit hit till Sverige och på något sätt rotat sig här är det viktigt att personer som av någon anledning separerar och lämnar sitt förhållande före tvåårsgränsen ges möjlighet att stanna här om de så önskar. Regeringen förslår visserligen att fortsatt uppehållstillstånd ska kunna beviljas, trots att förhållande upphört, om den sökande eller dennes barn utsatts för våld eller handling som innefattar allvarlig kränkning av den sökandes eller barnets frihet eller frid, samt om andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehållstillstånd. Vi anser att lagen ska ha en mjukare skrivning. Man borde ta stor hänsyn till förhållandena i hemlandet. Bara det faktum att parten en gång varit gift kan i vissa länder leda till totalt avståndstagande även av den egna familjen. När det gäller misstänkta skenäktenskap tycker vi inte att man ska ha samma generella regler. Regeringen skriver i motivtexten att den sökandes anknytning till hemlandet och de förhållanden som den sökande har att återvända till ska vara en del i en samlad bedömning. Centerpartiet anser att det ska vara en del i bedömningen på samma sätt som om den sökande har varit utsatt för våld eller annan kränkande behandling. I många länder är det över huvud taget inte möjligt att återvända utan att riskera att bli socialt utstött om man en gång varit gift. Därför bör tredje punkten i fjärde paragrafen - " - andra starka skäl talar för -" - ändras till " - andra skäl talar för -". I mitt anförande har jag varit väldigt könsneutral, då reglerna gäller både kvinnor och män. Men det råder ingen tvekan om att merparten av de personer som kommer hit och som berörs av detta betänkande är kvinnor. Fru talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservation nr 5 under mom. 4 och reservation 12 under mom. 9. Jag står givetvis bakom också övriga reservationer som Centerpartiet finns med på, men för tids vinnande yrkar jag enbart bifall till dessa reservationer.

Fru talman! Det betänkande vi nu behandlar om uppehållstillstånd på grund av anknytning har sitt ursprung i regeringens försök att åtgärda problem som ingen riktigt vet omfattningen av. Det gäller dels hur många som missbrukar regelsystemet och genom skenförhållanden försöker åberopa anknytning som grund för uppehållstillstånd i vårt land, dels frågan om hur vi ska förhindra att kvinnor, men även ibland män, från andra länder hamnar i problem i Sverige på grund av att människor i vårt land på olika sätt utnyttjar och i värsta fall fysiskt och psykiskt misshandlar eller kränker andra människor. Jag vill understryka att Folkpartiet liberalerna länge efterfrågat åtgärder på detta område. Vi är glada att riksdagen nu äntligen kan komma till beslut i dessa mycket komplicerade frågor. Att på ett tidigt stadium försöka komma åt problemen med skenäktenskap är en trist uppgift, men den är dessvärre nödvändig för att se till att vi upprätthåller en respekt för de regler vi har för invandring i övrigt. Det leder ofrånkomligen till en viss integritetskränkning redan i dag. De nu föreslagna och fördjupade ansträngningarna för att utreda seriositeten kommer naturligtvis att innebära ytterligare påfrestningar på den personliga integriteten. Folkpartiet liberalerna förutsätter att Invandrarverket eller dess uppdragstagare väljer att genomföra prövningen under så anständiga former som möjligt. Mest känsliga är dessa frågor när det på grund av olika faktorer finns risk för våld eller kränkning i förhållandet. Jag träffade nyligen, i måndags, flyktingsamordnare i Örebro kommun. Då diskuterade vi bl.a. problemet med män och kvinnor som på olika sätt utnyttjas och far illa i sin relation med svenska s.k. referenspersoner. De välkomnar att vi i dag debatterar det här och snart fattar beslut om att försöka minska dessa problem. Vi vet inte mycket om omfattningen av denna s.k. kvinnoimport, vilket det i huvudsak är fråga om. Vi vet att det finns både företag och enskilda som lockar hit kvinnor - ibland män - från Baltikum, Ryssland, Asien, Afrika och många andra länder med löfte om giftermål och en kärleksfull framtid i Sverige. För många blir tillvaron, som sagt, bra. Men för på tok för många har det blivit ett elände. Vi får rapporter från många kvinnojourer om kvinnor som har brutit upp från förhållanden på grund av just misshandel samt utnyttjande och förnedring av olika slag. Kvinnorna söker ofta hjälp sent, eftersom de saknar sociala kontaktnät. På grund av såväl isolering som språksvårigheter har de svårt att få tag i information om sina rättigheter och om var hjälp finns att tillgå i det svenska samhället. Det är inte heller ovanligt att män förbjuder kvinnor att t.ex. ta del av den svenskundervisning som de har rätt till i De utsatta kvinnorna har hittills utvisats om de har vistats mindre än två år i Sverige. Det är endast i undantagsfall som det av humanitära skäl har funnits möjlighet att låta den misshandlade och kränkta personen få stanna i Sverige. Den ändring som nu sker kommer förhoppningsvis att råda bot på detta. Kvinnor som utvisas i dessa tragiska situationer möter nämligen vid återkomsten till sina hemländer en rad problem. De har t.ex. svårt att bli accepterade, inte minst eftersom skilsmässor i många kulturer ofta inte accepteras, vilket flera talare före mig har varit inne på. Detta är också i sig en stark drivkraft som gör att kvinnor med ännu ej permanenta uppehållstillstånd inte anmäler en våldsverkande man - det handlar oftast om män. När det gäller uppehållstillstånd i det första skedet vill Folkpartiet emellertid ifrågasätta de nu föreslagna förändringarna om att en ansökan om uppehållstillstånd ska kunna avslås på grund av risk för kränkning; det gäller åtminstone i fråga om Invandrarverket eller den som har fått uppdraget att bedöma dessa extremt subjektiva och mer eller mindre goda grunder. Ett särskilt skäl anses vara om det bedöms att det finns risk för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet. Detta berör de personer som t.ex. tidigare har varit straffade eller män som tidigare har inlett flera förhållanden med utländska kvinnor som sedan har slutat i kränkningar eller elände. Vi ifrågasätter inte på något sätt syftet med den av majoriteten i utskottet föreslagna regeln. Men vi menar att det här inte ensamt kan utgöra ett tillräckligt skäl för avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Vi bedömer att det är tillräckligt att information om referenspersonens bakgrund ges till den kvinna som söker uppehållstillståndet. Informationen ska kunna ges och införskaffas på ett liknande sätt som regeringen, genom lagändringar, föreslår i propositionen. Det innebär bl.a. att ett utdrag ur belastningsregistret ska kunna inhämtas om särskilda skäl föreligger. Referenspersoner i Sverige ska alltid tillfrågas om tidigare äktenskap och eventuella domar för brott samt självklart även få del av de uppgifter som lämnas ut. Vi menar att det dessutom ska vara kvinnan själv som, efter att ha fått adekvat information på sitt eget språk om eventuellt tidigare allvarligare missförhållanden, fattar beslut om hon ska fullfölja ansökan om uppehållstillstånd eller ej. Vi är medvetna om att det inte alltid är enkelt att fatta ett beslut om att avstå från ansökan på grund av information om den s.k. referenspersonen. Men det kan å andra sidan inte vara helt enkelt att som utskottsmajoriteten förordar lägga ansvaret för avslaget på ansökan om uppehållstillstånd på kvinnan. Hon får ju avslag på sin ansökan under förespeglingen att hon därmed skyddas från elände. Om detta kan trots allt statliga tjänstemän endast spekulera. Det finns ju ingenting annat än indicier. När det sedan gäller utlänningsmyndigheternas möjlighet att inhämta uppgifter ur olika register för att kontrollera om det finns en risk för kränkning menar vi att det är högst tveksamt att den även ska omfatta misstankeregistret. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det inte rimligt att eventuella brott på utredningsstadiet ska kunna leda till nackdelar för medborgare än mindre för deras tilltänkta sambor eller äkta makar. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 4, men jag står självklart bakom samtliga

Fru talman! Det kan hända att NIPU-utredningen var rätt enig, men jag har ändå tagit mig friheten att skriva en motion i det här mycket viktiga ämnet. Invandrarverket har varje år ca 10 000 anknytningsärenden att ta ställning till. I ungefär 14 % av ärendena uppkommer mer eller mindre allvarliga problem. Det handlar nästan uteslutande om kvinnor och i förekommande fall barn. Det här vill vi i Sverige förhindra. Det första man vill göra är en utredning för att se hur seriöst förhållandet är. Det är en grannlaga uppgift. Det här bör ske på ett mycket professionellt sätt, inte bara genom att man fyller i papper utan också genom muntliga utredningar, dvs. samtal. Som flera av talarna har sagt var vi på besök hos Invandrarverket i förra veckan. Det var mycket glädjande att höra inställningen när det gäller hur viktigt det är med dessa samtal och att de blir väldigt professionella och noggranna. Man har också utbildning i samtalsmetodik. Det gäller ju dels att inte hindra verklig kärlek, dels att upptäcka om det finns risk för att kvinnan kommer att fara illa i förhållandet i Sverige. Det som är mindre glädjande är diskrepansen mellan att man vill ha de här samtalen och resurserna. Vi måste jobba vidare med detta, så att Invandrarverket får dessa resurser. Särskilt grundliga utredningar bör göras när det är fråga om arrangerade äktenskap, precis som det står i betänkandet. Men vi håller inte med regeringen om - det här har man pratat om förut - att uppehållstillstånd bör kunna beviljas när det är fråga om förhållanden som kan konstateras ha sin bakgrund i traditionellt kulturmönster trots att parterna träffats i begränsad omfattning och kanske saknar närmare kunskap om varandra. Jag vill, precis som Ulla Hoffmann, fästa uppmärksamhet på vårt särskilda yttrande där vi bl.a. säger att man bör genomgå samma seriositetsprövning när det gäller arrangerade äktenskap som när det gäller andra anknytningsärenden. Jag talar nu först om att förhindra att en misshandelssituation uppstår. Det gäller alltså när det finns risk för att en kvinna som kommer hit far illa. Ett led i detta är att inhämta utdrag ur polisens register. Miljöpartiet anser att utdrag ur det registret alltid ska inhämtas rörande referenspersonen, inte bara om det finns särskilda skäl. I det här avseendet har vi t.o.m. stöd i Utlänningsnämndens remissvar på utredningen. Vi anser att om man alltid inhämtar uppgifter blir risken för diskriminering mindre. Men om det nu ändå skulle gå så illa att kvinnor kommer hit och blir misshandlade eller illa behandlade på andra sätt måste de ha hjälp. Den nya bestämmelsen innebär att uppehållstillstånd ska kunna beviljas trots att det inte har gått två år om förhållandet upphör, kanske på grund av misshandel. Vi tycker att det är för svagt. Vi vill ge utrymme för fortsatt uppehållstillstånd mer flexibelt och breddat, i första hand för att skydda de kvinnor och män - som det också kan handla om - som råkar illa ut. De måste få en större trygghet och säkerhet. Därför vill vi inte att det ska stå att man kan få stanna kvar även om två år inte har gått om det är övergrepp av allvarlig art. Vi anser att det räcker mycket väl med att det står "övergrepp". Handlar det om barn är alltid övergrepp allvarliga. Miljöpartiet begär avslag på förslaget att uppehållstillstånd med uppskjuten invandringsprövning ska kvarstå. Vi anser att det med den nuvarande ordningen sker fortlöpande kontroller av att ett förhållande verkligen existerar och att det i samband därmed ställs frågor av mycket stor privat karaktär. Vi tycker att det är ett alltför stort intrång i privatlivet och att frågorna snarare ställs i syfte att kunna utvisa människor än att skydda dem. Vi vill att det förfarandet ska ses över. Allra sist vill jag knyta ihop med att säga att Miljöpartiets motion helt och hållet är skriven utifrån de berörda kvinnornas situation.

Fru talman! Till Kerstin-Maria Stalin vill jag bara ställa en fråga. Vi hade på Johan Pehrsons initiativ en interpellationsdebatt i går med statsrådet Klingvall. Jag deltog också. Då talades det mycket om resurser till Invandrarverket. Vi sade också just att vi trodde att det skulle krävas mer resurser till Invandrarverket jämfört med nu om det här lagförslaget går igenom. Man har antagligen också tagit upp i anslagsyrkandet att man förutsatte att detta skulle träda i kraft så småningom. Jag och mina andra borgerliga kompisar har ju inte så stora möjligheter att påverka. Men det har ju Kerstin-Maria Stalins parti som är något slags stödparti till Socialdemokraterna. Det kunde vara intressant att höra om Kerstin-Maria Stalin nu kommer att arbeta för att Invandrarverket får det här resurstillskottet som Kerstin-Maria Stalin själv efterlyser.
Fru talman! Jag är inget slags stödparti, jag är ett stödparti. Det stod väldigt klart för mig när vi var på Invandrarverket att här var det, som jag sade, väldigt stor skillnad på ambitionen. Den är mycket bra och helt och hållet i linje med vår politik. Utifrån den vetskapen känner jag att jag skulle vilja jobba för mer resurser.